Herr talman! Får jag börja med att säga att vi socialdemokrater accepterar det förslag till prisreglering på jordbrukets produkter som Lantbrukarnas förhandlingsdelegation och jordbruksnämndens konsumentdelegation kunnat enas om att förorda och som efter förslag från jordbruksnämnden godtagits i den proposition som nu föreligger till riksdagens behandling. Både propositionen och de många motionerna vittnar om en annan situation för såväl jordbrukare som konsumenter än den vi hade när riksdagen år 1977 fattade beslut om riktlinjerna för den svenska jordbrukspolitiken. Den ekonomiska politik som de borgerliga regeringarna fört för att bemästra de svårigheter vårt land haft att kämpa emot på grund av utvecklingen i omvärlden har lett oss in i en spekulationsekonomi som resulterat i ett rekordstort budgetunderskott, bristande balans i utlandsaffärerna, prisstegringar som saknar motstycke och en rekordhög räntenivå. Effekten av denna ekonomiska politik har blivit förödande för de jordbrukspolitiska mål som uppställdes 1977. Den bristande balansen i samhällsekonomin har lett till en kraftig kostnadsutveckling inom jordbruket. Regeringen har för att reparera de sönderkörda statsfinanserna bl.a. genomdrivit en betydande minskning av livsmedelssubventionerna. Från 1977 och fram till nu har konsumenterna drabbats av prishöjningar på baslivsmedlen med över 70 96. Som en följd av detta har vi fått en minskad konsumtion och ett allt större gap mellan vad vi producerar och vad vi konsumerar. Jordbruket får inte avsättning för sina produkter inom landet utan måste öka den förlustbringande exporten. Inflationen och det höga ränteläget har vållat svåra ekonomiska problem i första hand för de nyetablerade jordbrukarna. Den högerinriktade ekonomiska politik som de borgerliga regeringarna fört har drabbat såväl näringen som konsumenterna. Ingen kan undgå att se att det hela gått snett. Vi måste försöka få en överblick av konsekvenserna ur såväl näringens som konsumenternas synpunkt. Vi har av detta skäl föreslagit en översyn av jordbrukspolitiken. Vi har fått ett betydande stöd i opinionen för behovet av en sådan översyn. Bl. a. har både LO och TCO begärt en ny jordbruksutredning. Vi har funnit att en rad av de krav som reses i de motioner som behandlas i detta betänkande pekar i samma riktning. Alla är överens att det växande gapet mellan produktion och konsumtion är ett bekymmer som kräver överväganden på både kort och lång sikt. Jag vill naturligtvis slå fast att vi från socialdemokratins sida inser att det krävs vissa omedelbara åtgärder för att reda upp akuta problem. Det gäller exempelvis insatser för att rädda livsdugliga jordbruksföretag som överrumplats av den snabba räntehöjningen. Den viktigaste åtgärden är otvivelaktigt att ge den ekonomiska politiken en ny inriktning. Även om insatser måste göras som tar direkt sikte på vissa jordbrukares speciella problem, ger det bara lindring för stunden för denna begränsade grupp men ingen lösning. Jordbrukets lönsamhet är ju i hög grad beroende av situationen för löntagarna, de stora konsumentgrupperna. Det lärde vi oss inse redan under 30-talskrisen. Detta ömsesidiga beroende och vad som hänt sedan 1977 motiverar en ny översyn. Det är förvånansvärt att jordbruksministern är så nöjd med den utveckling vi haft på det här området under de borgerliga regeringarna att han motsätter sig vårt krav på en ny utredning och att han får stöd av den borgerliga majoriteten i utskottet för sin avvisande hållning. Med anledning av de återfall som jordbruksministern och andra då och då får i försök att skrämma i första hand jordbrukarna för socialdemokratins avsikter med sitt krav på en översyn av jordbrukspolitiken finns det skäl att redan nu slå fast några av de grundläggande värderingar som kommer att vara vägledande för socialdemokratin, om vi får tillfälle att i regeringsställning tillsätta en sådan utredning. För socialdemokratin är huvudmålet för jordbrukspolitiken nu som tidigare att trygga vår livsmedelsförsörjning. Detta skall ske i en långsiktig och planerad hushållning med de naturresurser som utnyttjas i jordbruket och under starkt hänsynstagande till skyddet av miljön. Det skall ske i en rationellt bedriven produktion som ger konsumenterna livsmedel av god kvalitet till rimliga priser och dem som arbetar i jordbruket likvärdig Vi konstaterar att familjejordbruket kommer att vara den dominerande företagsformen. Socialdemokratin är starkt medveten om den roll jordbruket spelar för att skapa arbetstillfällen i bygder där annan sysselsättning ofta är svår att få. Vi eftersträvar en fortsatt välskött svensk jordbruksnäring, där arbetsinsatsen uppmuntras och lönas och inte möjligheten att göra spekulationsvinster. Vi vill trygga brukningsrätten för dem som är mest lämpade att driva jordbruk. Vi vill ha en jordbrukspolitik som kan mötas med förtroende av både konsumenter och jordbrukare. Under dessa övergripande målsättningar är det många frågor som måste belysas. Förutsättningarna för en mera solidarisk inkomstpolitik inom jordbruksnäringen bör undersökas. Jordbrukets möjligheter att vara självförsörjande med viktiga produktionsmedel bör prövas. Begränsningen i användningen av kemiska medel som kan bli en följd av de förslag utredningen om kemiska medel i jordbruket väntas framlägga måste naturligtvis beaktas av kommittén. Kapitalfrågorna inom jordbruksnäringen måste särskilt uppmärksammas. Jordbrukets regionalpolitiska betydelse bör också belysas. 1972 års jordbruksutredning uttalade sig enhälligt för en översyn av konsumentdelegationens möjligheter att göra konsumenternas intressen gällande i samband med prisöverläggningarna. Den brist på förståelse som jordbruksministern i detta och andra sammanhang visat för vikten av att jordbrukspolitiken kan omfattas med förtroende av såväl konsumenter som jordbrukare har jordbruksministern demonstrerat genom att för sin del år efter år avvisa detta krav. Enligt min mening är det av vikt att vi i den brydsamma situation som en högerinriktad borgerlig politik skapat för såväl näringen som konsumenterna på nytt igen söker finna en plattform för enighet om jordbrukspolitiken. Det blir i det sammanhanget alltmer angeläget att sätta in jordbrukspolitiken i ett vidare sammanhang — i ett livsmedelspolitiskt perspektiv. Distributionen och förä lingen av råvaran till färdiga livsmedel är ett viktigt led i den höga grad av självförsörjning som vi varit överens om att slå vakt om. Vi måste ställa oss frågan i vilken mån vi verkligen är självförsörjande i den omfattning vi föreställer oss med anledning av det stora beroende av importerade insatsvaror som ingår i produktionen i olika led. Vi måste också fråga oss varthän strukturförändringarna inom livsmedelsindustrin leder oss. Livsmedelsarbetareförbundet har i sin utredning pekat på ägarkoncentrationens problem, på de regionalpolitiska följderna och på de kvalitetsoch energihushållningsproblem som de långa transporterna medför. Vi har anledning att se över prisregleringssystemet för att försöka lägga prisregleringen så nära jordbrukarna som möjligt. Det är angeläget att jordbrukarna själva får ta ansvar för en anpassning av produktionen. Det får inte bli så att konsumenterna bara har att betala räkningen för den produktion som jordbrukarna av eget intresse vill främja. Detta kan få vara exempel på frågeställningar som måste prövas mot bakgrund av de förändrade förutsättningar som de senaste årens utveckling medfört på livsmedelsförsörjningens område. En rad av de motioner som har väckts i anslutning till det läge som uppstått har berört problem som tveklöst hör hemma inom ramen för en ny jordbrukspolitisk utredning. Det gäller de motioner som tar upp frågan om överskottsproblematiken. Det gäller motionen om kapitalförsörjningen. Det gäller motionerna om exportmöjligheterna, den regionalpolitiska effekten av koncentrationen inom livsmedelsindustrin, informationsproblemen m.m. Därför har vi i våra reservationer föreslagit att dessa spörsmål bör prövas i samband med den nya jordbrukspolitiska utredning som vi kräver. Grethe Lundblad kommer att redovisa våra synpunkter i vissa konsumentfrågor och vår reservation om avgiften på handelsgödselmedel. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer som är fogade till detta betänkande.

Herr talman! Helt kort vill jag uttala min tillfredsställelse över att jordbruksutskottet enigt ställt sig bakom den prisöverenskommelse som träffats. Det som jag närmast vill kommentera är vad Svante Lundkvist nu sagt och en del av reservationerna. Jag konstaterar då att socialdemokraterna vill införa en S5-procentig punktskatt ovanpå den regleringsavgift som föreslås i propositionen. Till detta vill jag bara ha sagt att en punktskatt på ett produktionsmedel inte är särskilt väl förenlig med det önskemål om billiga livsmedel som samtidigt förs fram. Förslaget är ju ett ingrepp i överenskommelsen, så till vida att den extra prishöjning som krävs för att kompensera jordbruket för skatten försvårar avsättningen. Men låt mig också säga, med anledning av reservation 3, att moderaterna i andra sammanhang brukar berömma sig av att vilja förhindra byråkrati. Deras reservation om avgift på handelsgödsel betyder mera byråkrati. Men de har väl avgivit sin reservation för att gå storskogsbrukets ärenden. Storskogsbruket skulle enligt moderatreservationen slippa avgift men få nytta av den fond som bondeskogsbruket bygger upp. Det är naturligtvis äkta moderatpolitik, Arne Andersson! Jag noterar att moderaterna vidhåller sitt krav på nedskärning av livsmedelssubventionerna med 375 milj.kr. den 1 juli i år. Men jag noterar också att socialdemokraterna har godtagit regeringens linje. Så är då kvar årets avsnitt, om jag får uttrycka mig så, av den socialdemokratiska följetongen om en ny stor jordbruksutredning. I årets upplaga har man plockat in en rad frågor som en sådan utredning skulle ta upp. En av dessa är etableringskontrollen. Nu är det ju så att om det hade funnits ett positivt intresse från socialdemokraternas sida, hade prisöverenskommelsen i år innehållit ett förslag om tidsbegränsad etableringskontroll. Men i något skede av överläggningarna inlämnades tydligen ett veto i konsumentdelegationen. Vid 1979 års riksdag förelåg det en centermotion med ett konkret förslag till lag om etableringskontroll, som avvisades av socialdemokraterna. Hade den motionen bifallits av riksdagen skulle vi i dag knappast haft något problem med överskott på fläsk. Inte heller på andra punkter, t.ex. storproduktionen och kapitalförsörjningen, anges vad socialdemokraterna egentligen vill uppnå med utredningen. Får jag förstå det så att vad man egentligen vill med en stor, ny jordbruksutredning är att förändra de övergripande målen? Gör man det återskapar man den olust och misstämning som fanns i mitten på 1960-talet. Dagens lantbrukare har problem, liksom näringslivet i övrigt, men de vet att detta har ett samband med den allmänna ekonomiska krisen. De vet att den regeringspolitik som nu förs ger förhoppning om att vi så småningom skall komma ur kriserna. 1977 års jordbrukspolitik har en positiv syn på jordbruket och ger den trygghet på lång sikt. Om tiderna sedan förbättras för alla har också de möjlighet att vara med i standardutvecklingen. Men om det är risk för att principerna i 1977 års beslut skall rivas upp, förlorar också bönderna framtidstron. Svante Lundkvist talar ofta om att jordbrukspolitiken måste mötas av förtroende från både konsumenter och jordbrukare. Jag delar den uppfattningen. Men inser inte Svante Lundkvist att detta ömsesidiga förtroende inte kan uppnås genom att man återkallar 1960-talets iskalla klimat? Jag är inte nöjd med utvecklingen, men jag kan inte se att det skulle bli bättre av att sätta till ytterligare en utredning utöver de sex delutredningar som redan är i arbete.

Herr talman! Det måste beträffande den S-procentiga avgiften stå riksdagen fritt att ta ut de avgifter som riksdagen av olika skäl kan finna lämpliga för att finansiera statliga utgifter eller för att uppnå andra mål i samhällsutvecklingen. Den rätten kan inte förhandlas bort av grupper utanför riksdagen. Motiven bakom denna avgift kommer Grethe Lundblad att gå närmare in på i sitt anförande. Jordbruksministern säger att om vi bara hade accepterat en etableringskontroll tidigare hade alla bekymmer varit ur världen när det gäller överproduktionen. Detta är belysande för jordbruksministerns sätt att resonera kring dessa ting. Bara vi tillgriper åtgärder på jordbrukssidan är det bra, även om vi inte har prövat vilka konsekvenser och effekter de får på konsumentsidan och på livsmedelsförsörjningen i övrigt. Vi kan inte diskutera jordbrukspolitik ensidigt med utgångspunkt i vad som händer i jordbruksnäringen. Vi måste också pröva vilka följder åtgärderna får för livsmedelsförsörjningen i övrigt och för dem som är beroende av livsmedelsförsörjningen. Det är den brist jag tycker karakteriserar jordbruksministern att han hela tiden ensidigt tror att vi löser jordbruksnäringens och livsmedelsförsörjningens problem bara vi ensidigt tar hänsyn till vad som kan göras ute i själva jordbruksproduktionen. Det är av detta skäl vi funnit det angeläget att ta initiativ till ett mera samlat grepp över de problem som möter oss i dag och som kommer att möta oss rjningen i dess helhet. Det är icke bara fråga om att försöka lösa problemen i primärproduktionen. Man måste också ta hänsyn till vad som händer i distribution, i förädlingsverksamhet. Man måste se på det hela, också ur konsumenternas synpunkt. Det är därför som vi kräver denna nya utredning. Jordbruksministern återkommer med sina försök att misstänkliggöra våra ambitioner. Jag redovisade vad som är de övergripande målen i socialdemokratisk jordbrukspolitik. Jordbruksministern och jordbrukarna har erfaren framöver när det gäller livsmedelsfö het av hur vi har fört denna politik. Det rådde enighet i 1972 års utredning om hur den skulle föras vidare. Vi har inte sökt strid på jordbrukspolitikens område. Det var jordbruksministern själv som frångick den uppläggning som man hade valt i 1972 års utredning, där man var ense över partigränserna. Det var jordbruksministern själv som på detta sätt medverkade till att skapa den misstänksamhet och de motsättningar som fortfarande kan märkas mellan konsumentintressen och producentintressen.
Herr talman! När Svante Lundkvist kräver en genomgripande översyn av jordbrukspolitiken, är det rimligt att han svarar på några konkreta frågor. E Jag vill fråga: Vad är det för fel på den grundläggande principen bakom 1977 års jordbrukspolitiska beslut att vi skall utnyttja vår brukningsvärda åker och ha ett jordbruk även i Norrland? Vad är det för orättfärdigt i att lantbrukets folk skall kunna nå en ekonomisk och social standard som är likvärdig med andra gruppers? Vad är det för fel i att konsumenterna skall tillförsäkras tillgång till livsmedel av hög kvalitet till rimliga priser? Vad är det för fel i en politik som syftar till att familjelantbruket skall vara den dominerande företagsformen? Vad är det i dessa och andra grundläggande principer som behöver ändras? Det är frågeställningen. Detta är inte frågor som man kan få svar på i förutsättningslösa utredningar. Det är politiska frågor, som man har åsikter om, eller rättare: det är frågor som en politiker bör ha åsikter om. Vad jordbruket i dag behöver är inte en ny stor utredning som rycker undan de grundvalar som näringen bygger på. Jag har däremot ofta sagt och i praktisk handling visat, att det kan behövas detaljutredningar för att få fram bra lösningar på problem. En sådan utredning var sockerutredningen, som har nära samband med möjligheterna att bevara sockerbruket i Karpalund. Ett annat sådant exempel är kapitalfrågan, som nu studeras för sig i en utredning. dagarna tillsätts berör åtskilliga av de frågor som har tagits uppi diskussionen om en livsmedelspolitisk utredning. Den skall belysa sårbarheten i hela livsmedelskedjan, från tillförseln av förnödenheter till jordbruket och industrin till den slutliga produkt som når konsumenten. Jag hoppas genom denna utredning få fram förslag till åtgärder för att göra livsmedelsförsörjningen tryggare i både fredsoch kristid.

Herr talman! Det är inte något fel i någon av de övergripande målsättningar som jordbruksministern räknade upp. Men även jordbruksministern måste, lika väl som jordbrukare och konsumenter, ha upptäckt att det under dessa år har gått snett och att vi måste försöka skapa oss en bild av konsekvenserna av den utveckling i landet som vi har fått genom den spekulationsekonomi som jordbruksministern som regeringsledamot har medverkat till. Jordbruksministern har anledning att fundera över på vilket sätt det är möjligt att förena en ekonomisk politik, som syftar till att släppa marknadskrafterna så fria som denna högerinriktade politik har gjort, med en jordbrukspolitik där vi har inställningen att vi av olika skäl skall skydda och reglera näringen. Där uppstår det problem. Det hela har gått isär, och vi har nu problem som inte minst jordbrukarna själva erkänner. Det är där som vi måste sätta in åtgärderna. På en punkt var — det har jag sagt förut — jordbruksministern klåfingrig i 1977 års beslut. Det var enligt min uppfattning fel att ändra målsättningen dithän att man säger att huvudsyftet med jordbrukspolitiken är att garantera inkomstutvecklingen för jordbrukarna. Vi säger att huvudsyftet alltid måste vara att trygga livsmedelsförsörjningen. Det skall ske på sådant sätt att vi tillgodoser såväl konsumenternas som jordbrukarnas intressen. Det gäller även jordbrukarnas rätt till samma levnadsstandard som andra grupper i samhället. Vi kan inte driva en försvarspolitik vars huvudsyfte är att garantera inkomstutvecklingen för dem som arbetar i försvaret eller en utbildningspolitik vars huvudsyfte är att trygga inkomstutvecklingen för dem som arbetar i skolväsendet. Huvudsyftet måste hela tiden vara vad man skall utföra genom den politik som man avser att bedriva. Det är där som jag menar att jordbruksministern gjorde misstaget att skapa onödiga motsättningar mellan producenter och konsumenter. Dels markerar han denna skillnad i förhållande till oss andra och till 1972 års jordbrukspolitik, dels säger han nej till jordbruksutredningens enhälliga krav på en översyn i fråga om hur konsumenterna skulle kunna göra sina intressen gällande. Kom nu inte tillbaka och säg att jag är ute efter att jordbrukarna skall få en sämre standard, att de inte skall få den lönsamhet och den levnadsstandard som vi vill tillförsäkra dem! Det är helt enkelt så, att den första förutsättningen för att man skall uppnå detta är en ny ekonomisk politik, som ger konsumenterna, löntagarna, jobb och därmed möjligheter till en levnadsstandard som gör att de också kan efterfråga livsmedel. Det är vad vi alla önskar. Det är den enda vägen, både för att skydda konsumenter och för att få den lönsamhet inom jordbruket, som vi är överens om att vi vill uppnå.
Herr talman! Om Svante Lundkvist och jag är överens om att det är den ekonomiska politiken i stort som är utslagsgivande även för jordbruket, vad skall då en utredning som speciellt sysslar med jordbrukets problem kunna göra i den delen? Svante Lundkvist säger att han egentligen är ute efter att hjälpa bönderna. Men det går inte ihop med det inlägg han gjorde nu, där han återigen angriper inkomstmålet såsom orsaken till den socialdemokratiska vreden. Det var vad Svante Lundkvist gjorde i denna replik. Då frågar jag: Är det bara inkomstmålet och 1977 års politik som ni vill ändra på? I så fall behövs inte denna stora, genomgripande utredning. Ni säger också i reservationen att huvudmålet för jordbrukspolitiken måste vara att trygga vår livsmedelsförsörjning. Det är bra. Men det finns också socialdemokratiska fackföreningsordförande och socialdemokratiska ekonomer som påstår att vi kan få en trygg livsmedelsförsörjning genom att lägga ner en stor del av åkerarealen och satsa på import. Delar Svante Lundkvist exempelvis docent Carl Hamiltons uppfattning att vi skall sluta odla de åkrar som finns runt våra tätorter och omvandla dem till jättestora engelska parker? Gör veteåkrarna till engelska parker — kommer det att bli det nya socialdemokratiska slagordet?

Herr talman! Jag tänker så långt det är möjligt vederfara talmannens önskan och korta ned mitt anförande, så att vi inte får en så lång debatt som det eljest skulle ha blivit. Det gör jag på bekostnad av den mera principiellt inriktade delen, som jag hade för avsikt att utveckla, och moderaternas syn på jordbrukspolitiken. För den skull kommer jag nu att uppehålla mig mera direkt vid utskottsbetänkandet i den del där vi haft olika meningar. Jordbruksutskottet har självfallet, precis så som man brukar göra med prispropositionen, fört fram de förhandlande parternas förslag till riksdagen utan några egna synpunkter. Den dominerande frågan som utskottet har haft att ta ställning till torde vara frågan om produktionsbalansen. Anders Dahlgren avser nu att lämna salen, herr talman, och innan han gör det skulle jag gärna vilja bemöta honom. Jordbruksministern förde alldeles nyss ett resonemang beträffande moderaternas syn på återförandet av avgifter på handelsgödsel inom skogsbruket individuellt i stället för kollektivt, som har föreslagits. Det är väldigt billigt att hävda den uppfattningen, att det skulle vara en skänk till storskogsbruket. Det är uppenbart att om avgifterna skall återgå till dem som har använt handelsgödsel inom skogsbruket, då blir det i många fall fråga om just storskogsbruket, ty det är där man får de största avgifterna. Rent administrativt är detta en rätt enkel åtgärd, och följaktligen tycker vi att principen om individuell återbäring bör kunna stå kvar. Men vi har sagt att administrativa skäl ändå talar för att de små posterna bör kunna återbetalas så att de går till gemensamma intressen inom skogsbruket. Jag tycker alltså att det var ett väl enkelt argument, när jordbruksministern talade om att vi tagit hänsyn till storskogsbrukets intressen. Till sist, jordbruksministern: Det vi har framfört beträffande livsmedelssubventioneringen och de 375 miljoner kronorna är ett uttryck för vår bestämda uppfattning att även jordbruket — dess värre, kan man säga — måste vara med och lämna sitt bidrag till saneringen av landets ekonomi. Det är också ett uttryck för en något mer uttalad och starkare vilja från vår sida i det här avseendet. Jag vill gärna säga, Anders Dahlgren, att när vi tidigt i vintras framförde denna uppfattning, trodde vi att vi därigenom hjälpte till och underlättade det för centerpartiet. Centerpartiet skulle inte behöva sväva i ovisshet om var det hade moderata samlingspartiet beträffande en så politiskt kinkig fråga som just frågan om livsmedelssubventioneringen. Följaktligen tycker jag kanske att det jordbruksministern sade var ett dåligt tack för hjälpen. Vi har tagit fasta på framför allt de synpunkter som har framförts av LRF, när vi har sagt att vi är osäkra på vilken effekt de ökade livsmedelskostnaderna får på produktionen. Därför anser vi att man efter minskningen med 375 miljoner i nästa års budget inte utan att studera effekterna skall göra vidare nedskärningar. Herr talman! Jag ser nu att jordbruksministern lämnat kammaren, och jag återgår till mitt anförande såsom jag hade tänkt att hålla det. Produktionsbalansen är egentligen ett mycket komplext problem. I företagandets natur ligger nämligen att man skall göra det bästa av företagssituationen, dvs. i det här fallet att man skall producera vad svensk mark förmår och göra det så bra som möjligt. Dessutom finns det i jordbrukarnas avtal med samhället inskrivet att vi har en sådan målsättning. Vid prisförhandlingarna har man en liten särskild pott, som kallas rationaliseringsvinst. Den står till jordbrukets förfogande, om man lyckas uppnå en bestämd rationaliseringsgrad. Med andra ord: Det förhållandet att en ständigt krympande jordbrukarkår förmår producera mera livsmedel än vad vi konsumerar här i landet är egentligen inte så märkligt, ty största möjliga produktion är ett livsvillkor för jordbruket. Därför är det både tråkigt och skrämmande att vi då och då får höra att den ökade effektiviteten med ökat överskott som följd är en belastning för samhället. Samhället har ju konstruerat sina avtal med jordbruket på ett sådant sätt att de med nödvändighet ger detta utslag. : Partierna skiljer sig en aning beträffande sättet att bemästra det här problemet. Långsiktigt är problemet enligt vår uppfattning inte särskilt stort. Vi anser att ökade arealer så småningom bör tas i bruk för alternativ odling. Vi har samma bestämda mening om att en ökad förädling av livsmedel för export är fullt möjlig. Men i det kortare perspektivet ter det sig litet annorlunda. Då kan man kanske inte ställa alltför stora förhoppningar till åtgärder av det slag jag nyss nämnde. Följaktligen har vi i en motion som behandlats i detta sammanhang pekat på möjligheten att i högre grad än vad som nu är fallet begränsa fläskproduktionen så att man går ned ytterligare en bit på den prisstege som vi har f. n. Det är ingen ny metod som vi anvisar, utan helt enkelt en utökad tillämpning av en redan etablerad metod. Mot den uppfattningen står centerpartiets numera ganska bekanta krav på etableringskontroll. Då vill jag, herr talman, bestämt säga att man kan tycka vad man vill om det sättet att lösa problemen, men det löser i vart fall inte problemen på kort sikt. Centerns krav måste med nödvändighet betyda ökad byråkrati. En grupp ”beslutsmänniskor” skall sitta och bestämma vilka som skall nytillkomma i branschen. Det måste då också få som följd att det under en rad av år inte kommer att ske något nytillskott av företagande inom animalieproduktionen. Det tycker vi är principiellt felaktigt. Jag kan inte mobilisera någon riktigt stark ovilja mot att de som nu ändå har varit med — trots att det finns i avtalet med staten — och skapat ett betydande överskott också är med och tar en viss del av ansvaret, då produktionen nu är för hög. Det gäller självfallet endast i det kortare perspektivet — sedan har jag, som nyss nämnts, en viss tilltro till andra åtgärder. Med den replik jag riktade till jordbruksministern för en liten stund sedan har jag kanske berört reservationerna 3 och 4. Innan jag slutar vill jag säga någonting om den stora socialdemokratiska reservationen. I Svante Lundkvists meningsutbyte med jordbruksministern för en liten stund sedan berördes den frågan. Jag måste säga att jag blev litet konfunderad över Svante Lundkvists inlägg. Av dessa kunde man möjligen få den uppfattningen att Svante Lundkvist och socialdemokraterna trots allt med sin begäran om en ny jordbruksutredning faktiskt avser att få en ny inriktning av de övergripande målen. Svante Lundkvist förde debatten med Anders Dahlgren i den delen i termer av: ”Säg nu inte att det är si och så!” Men vad är det då? Skulle det vara så, Svante Lundkvist, att det inte är de övergripande målen ni avser att angripa, påstår jag mera frankt att det ni föreslår helt enkelt försenar för jordbruket vettiga åtgärder, som kan bli till jordbrukets bästa. En jordbruksutredning brukar ta många år, och en sådan skulle kanske med fem eller tio år försena åtgärder som skulle kunna vidtas efter betydligt enklare former av översyn. Nej, Svante Lundkvist, svenskt jordbruk har inte råd med socialdemokraternas tjänster i det här fallet. Är vi överens om de övergripande målen, så som de fastlades i 1977 års jordbrukspolitik, är det betydligt effektivare och ger dessutom uttryck för en högre grad av viljestyrka att låta se över problemen och försöka att på bästa sätt förverkliga den jordbrukspolitik som vi trots allt varit eniga om på den borgerliga sidan. Herr talman! Jag skall inte närmare gå in på de frågor som jag avsåg att beröra, utan jag inskränker mig med detta till att yrka bifall till de moderata reservationer som fogats till detta betänkande.

Herr talman! Jag skall försöka vara så kortfattad som möjligt i min replik med hänsyn till tiden. Jag vill bara säga till Arne Andersson i Ljung att jag håller honom räkning för att han inte, som jordbruksministern, behövde fråga om socialdemokratisk jordbrukspolitik har ambitionen att omvandla det svenska jordbruket till engelska parker eller om det är Hamiltons idéer som är tongivande för socialdemokratisk jordbrukspolitik. Jag fattar det så att Arne Andersson i Ljung har lyssnat bättre på mig, när jag gjorde mitt första inlägg, och att han tydligen också är mera beredd än jordbruksministern att föra en seriös debatt i den här frågan. Men vad Arne Andersson ville säga, om jag förstod honom rätt, var att det svenska jordbruket inte har råd med det socialdemokratiska förslaget om en samlad utredning — det skulle dröja för länge innan vi kom fram till resultat. Jag inser mer än väl att vi efter de här sex borgerliga åren har en sådan situation, att det behövs insatser redan nu. Jag gav också uttryck för detta i mitt inledningsanförande. Men det hindrar inte att vi även måste försöka få ett samlat grepp över det som skall följa — konsekvenserna helt enkelt av den utveckling vi har haft. Jag skulle vilja påstå att vi inte har råd med att avvakta resultatet av sex olika utredningar som utan inbördes sammanhang försöker sig på att kartlägga vad som har skett och vad som skall följa i framtiden. Det är ett samlat grepp i den meningen som vi behöver ta på hela problematiken. Det här inser många jordbrukare som jag har mött, det inser konsumenterna och det inser livsmedelsindustrins arbetare. Som jag upplever det är det bara de borgerliga jordbrukspolitikerna som inte har kommit till den här insikten.
Herr talman! Jag vill gärna säga att de uttalanden som Svante Lundkvist åberopat som stöd för tanken på en ny jordbruksutredning har väl — om sanningen skall fram, Svante Lundkvist — egentligen enbart gjorts av folk inom rörelsen. Vad har jordbruket självt sagt i LRF:s form? Har man uttryckt detta önskemål? Jag tycker inte att det är något fel att livsmedelsarbetarna och LO har sagt att vi behöver en ny jordbruksutredning. Men det är precis de grupperna som ni brukar kalla för ert eget folk, så jag tycker det är i mesta laget att ta uttalanden från detta håll till intäkt för att tala om en bred uppslutning. Och tillåt mig nämna de frågor ni har aktualiserat som lämpliga att knyta till en ny jordbruksutredning: utredning om nyetablerade jordbrukares finansiering, export av högförädlade livsmedel, jordbruksnämndens informationsverksamhet och stordrift inom animalieproduktionen. Vad är det som gör, Svante Lundkvist, att de frågorna blir bättre lösta i ett stort och övergripande sammanhang? Det enda jag kan se som riktigt säkert är att de nyetablerades problem inte blir lösta på tio år, och i varje fall inte på sex eller åtta år. När det gäller export av högförädlade livsmedel måste det väl, Svante Lundkvist, ändå vara så att detta mycket angelägna problem helt enkelt mår väl av att få lösas snabbt och från de utgångspunkter som är bra just för den delen av näringen. Detsamma gäller de andra sakerna. Inte kan jordbruksnämndens informationsverksamhet, hur gärna man än tänjer på begreppet, vara en fråga av den digniteten att man behöver knyta dem till en ny jordbruksutredning. Jagtror, Svante Lundkvist, inte att vi menar så särskilt olika. Jag tycker det är synd att ni har fixerat er så utomordentligt hårt vid en ny jordbruksutredning att ni låter en hel del i och för sig förnuftiga och bra saker lösas på annat sätt. Ni kommer på det här viset att ställa er litet utanför den jordbrukspolitiska syn som våra tre borgerliga partier f. n. har. Jag tycker det hade varit bra om ni hade varit med och sagt att dessa problem vill vi försöka lösa nu, så snabbt och effektivt det går, för här ligger den enda skillnaden. De problem ni tar upp och som jag nyss nämnde tycker vi också är aktuella problem. Men vi vill lösa dem inom ramen för den nuvarande jordbrukspolitiken, och vi tycker fortfarande inte att de övergripande målen behöver tas upp till ny granskning. Men jag vill gärna medge att för varje gång som ni aktualiserar en ny jordbruksutredning — om ni håller på ett par tre år till — blir det med naturnödvändighet så att ni kommer närmare den punkt där ni får rätt.
Herr talman! Jag tror också att vi kommer att få rätt, som Arne Andersson i Ljung sade. Vad han nu räknade upp var några exempel på vad man i det tjugotal motioner som behandlas i anslutning till detta betänkande anser att vi borde titta på närmare. Vissa av dessa åtgärder behöver omedelbart vidtas. Men det finns också en rad av dem som har ett inbördes samband med utvecklingen i stort och som inte bara kan ses utifrån jordbrukets synpunkt utan som vi får lov att se utifrån konsumenternas och livsmedelsindustrins synpunkt. Frågorna om investeringskontroll och etableringskontroll kan man exempelvis inte bara diskutera med utgångspunkt i vad som händer i primärproduktionen, utan man får också försöka belysa konsekvenserna i vidare mening av dessa åtgärder. Som jag sade var detta bara exempel, framförda i motioner som alla de olika politiska partierna står bakom. Sedan har vi de stora problemställningarna som jag redovisade i mitt inledningsanförande. Allt detta sammantaget gör att de sex olika utredningarna kommer att vara det säkraste sättet att fördröja de lösningar vi behöver. Vi måste få ett samlat grepp.
Herr talman! Nej, Svante Lundkvist, vi behöver inte strida om detta. Men det är inte fyra exempel bland ett tjugotal punkter som ni har nämnt. Det är fyra av sex punkter som finns åberopade i er reservation. Den femte punkten är övergripande, om översyn en jordbruksutredning, och den sjätte punkten gäller översyn av den geografiska spridningen av den svenska livsmedelsproduktionen. Jag har då nämnt alla de punkter som ni har åberopat. Det är alltså inte exempel, utan det är de sex punkter som blir föremål för omröstning här om en stund. Jag kan i fråga om alla dessa punkter — bortsett från den övergripande punkten som gäller yrkande om en jordbruksutredning — säga att problemen fortare får en lösning om vi löser dem vart och ett för sig. Dessa förslag kompletterar den nuvarande jordbrukspolitiken på ett bra sätt, och partierna har inte olika mening när det gäller att de kan ses över och förbättras. Några förslag, såsom det som gäller nyetablerades situation, är t.o.m. synnerligen angelägna och sysselsätter alla våra partier.

Herr talman! Nu förevarande betänkande från jordbruksutskottet gäller en fråga som återkommer varje år. Reglering av priserna på jordbruksprodukter berör varje människa här i landet, eftersom vi alla är livsmedelskonsumenter. Prisnivån när det gäller livsmedel är därför en viktig politisk fråga. Eftersom jag förberett ett mycket kortare inlägg än vad de anmälda tio minuterna skulle tillåta, vill jag inledningsvis göra några kommentarer till vad främst jordbruksministern här tidigare har sagt. Han är ju tyvärr inte kvar i kammaren. Jordbruksministern menade att kravet på en övergripande ny jordbruksutredning egentligen syftade till att ifrågasätta de övergripande målen för den svenska jordbrukspolitiken. Jag tror inte att så är fallet. Jag tror inte att vare sig LO eller TCO — de stora löntagarorganisationerna, som bägge har krävt en ny utredning — egentligen är ute efter de övergripande målen för svensk jordbrukspolitik. Det gick ju faktiskt i den förra utredningen att utan reservation komma fram till ett enhälligt betänkande. Svante Lundkvist sade i ett tidigare anförande att man på 1930-talet gjorde den erfarenheten att det var viktigt att skapa ett förtroende mellan de producerande jordbrukarna och livsmedelskonsumenterna. Det var viktigt inte bara jordbrukspolitiskt utan också när det gällde att föra landet ut ur 1930-talets kris. För min del tror jag att det också nu är viktigt att ett sådant förtroende skapas, så att Sverige kan föras ut ur 1980-talets ekonomiska kris. Jag tror inte alls att man bör ifrågasätta de uppsatta målen på detta område. Däremot måste vi ha klart för oss att förhållandena väsentligt har förändrats sedan den förra utredningen. Förut var det ca tio år mellan varje utredning. Den förra tillsattes 1972. Nu är det 1982 — så tidsmässigt är det inget märkligt, om man skulle vilja se över det här en gång till. Det förefaller som om det egentliga hotet mot principerna för svensk jordbrukspolitik skulle ligga litet närmare jordbruksministern än dem som kräver en utredning. P.G. Gyllenhammar exempelvis har ju i detta sammanhang gjort ett utspel. Mycket hårt angriper han den svenska jordbrukspolitiken. Det gäller vad vi skall ha kvar och vad vi bör bruka i Sverige. Skulle det som sagts bli verklighet, då ifrågasätter man verkligen grundvalarna. Jag skall ta upp en sak till som också den ligger närmare regeringen och jordbruksministern än dem som kräver en ny utredning. Jag avser det som sades i nyheterna nyligen. Det påstods nämligen att man nu helt släpper prisregleringen. Enda undantaget är mjölken. Man intervjuade också handelsminister Molin, och han sade att han var en varm anhängare av marknadsekonomin i Sverige. Är man det, förefaller det mig som om man skulle kunna ifrågasätta vissa principer i fråga om den hittills förda jordbrukspolitiken. Med detta får det vara nog med kommentarer till vad som redan sagts här. I motion 316 tar vi på nytt upp frågan om de s.k. djurfabrikerna. Vi påyrkar att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag till en avveckling av de svenska djurfabrikerna och en integrering av deras produktion med det svenska jordbruket i måttligt stora enheter som i huvudsak grundar sig på i Sverige producerat foder. Vi tar också upp frågan om restriktioner mot användande av antibiotika i djurfoder. I motion 317 tar vi upp hela jordbrukspolitiken. Vi vill vidga denna politik till att omfatta hanteringens alla led. Vi talar om en samlad svensk livsmedelspolitik. För att få fram grunderna för en sådan politik förordar vi en ny parlamentariskt förankrad jordbruksutredning med så breda direktiv att hela livsmedelshanteringen täcks in. Då vi nu i riksmötets slutskede skall starkt begränsa våra utläggningar, ber jag att få hänvisa till motivtexten i motion 317. I motion 2563 dyker vpk:s ”galten Särimner” upp igen. Det gäller frågan om mervärdeskatten på livsmedel. Vi påminner åter om våra gamla krav på att momsen på de viktigaste livsmedlen skall bort. Det kan ske genom att livsmedelssubventionerna stegvis höjs till en nivå där matmomsen i sin helhet återgår till konsumenterna. Vi yrkar därför att riksdagen hos regeringen begär en plan för upptrappning av livsmedelssubventionerna till en nivå där momsen på livsmedel går tillbaka till konsumenterna. Vi hävdar också att lyxbetonade livsmedel kan undantas från subventioner och menar att subventionerna kan fördelas efter resp. livsmedels näringsmässiga nytta utifrån vetenskapligt fastlagda grunder. I vpk:s ekonomisk-politiska motion till årets riksmöte har vi framfört krav på att momsen på livsmedel skall vara avskaffad den 1 januari 1984. För att detta skall kunna ske föreslår vi ett anslag under punkten C 3 som är förhöjt med 3 miljarder i förhållande till regeringens förslag. Detta krav skall ses i samband med de övriga förslagen i den ekonomiska motionen, också förslagen om finansiering. Herr talman! Jag skall med hänsyn till tiden begränsa mig till detta. Våra motioner 316 och 317 kan anses tillgodosedda genom de socialdemokratiska reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet. Jag nöjer mig därför med att yrka bifall till vår motion 2563.

Herr talman! I den proposition som vi nu behandlar angående reglering av priserna på jordbruksprodukter, som årligen återkommer vid denna tidpunkt, är vi faktiskt överens om att man inte skall rubba förhandlingsresultatet och dess innehåll. Visserligen brukar en hel del motioner vid sidan om behandlas vid detta tillfälle, men dessa motioner förändrar sällan den ekonomiska situationen för jordbruket. Det är därför med viss beklämning som jag i dag konstaterar att det från socialdemokratiskt håll framförs ett krav på avgift på konstgödsel som faktiskt innebär att man tar ca 100 milj.kr. av jordbrukets ersättning för det egna arbetet. Hela avtalet för jordbruket gäller 860 milj.kr., men det är endast 50 milj.kr. som går till jordbrukaren som ett inkomsttillskott. Socialdemokraternas förslag innebär att man tar inte bara dessa 50 miljoner utan ytterligare 50 miljoner från den kostnadstäckning som jordbruket får för de kostnader som varit under senaste halvåret. Jag beklagar att socialdemokraterna så markant har avvikit från den ordning som är den vanliga. Låt mig sedan ta upp något som Svante Lundkvist var inne på. Han talade om det överskott av jordbruksprodukter som f.n. finns och sade att konsumenterna inte kan godta att det skickas en räkning till dem för att kostnaderna för överskottet skall täckas. Jag vill fråga Svante Lundkvist: När har vi fått möjlighet att skicka de räkningarna? Kanske kan svaret komma från Grethe Lundblad, som sitter med i konsumentdelegationen. Jag frågar alltså: När har ni åtagit er att svara för kostnaderna för överskottet? Jag är utomordentligt tacksam för att få svar på den frågan. Jag skall inte fortsätta så mycket längre, även om jag skulle kunna orda en hel del om den nya utredningen. Jag vill bara ta upp ett par småsaker med Arne Andersson i Ljung. Han säger att det definitivt inte är storskogsbrukets intressen som moderaterna för fram när de säger att den 7-procentiga avgiften på konstgödsel skall återgå till storskogsbruket direkt i stället för till den gemensamma fond som pengarna var avsedda att gå till. Men jag kan absolut inte finna annat än att det är storskogsbruket som ni ryckt ut till undsättning för. Bondeskogsbruket har klart och tydligt sagt ifrån att man för sin del är villig att vara med om att dessa pengar läggs i en gemensam pott som skogsbruket får sina anslag från. Sedan bara ett par ord om livsmedelssubventionerna. Arne Andersson i Ljung menade att centern skulle få vara tacksam för att moderaterna har ställt sig i bräschen och visat klara bevis för var de står när det gäller livsmedelssubventionerna. Snälla Arne Andersson, det visste vi för länge sedan! Redan under den tid som ni var i regeringsställning visste vi definitivt att ni gjorde allt vad ni kunde för att minska på livsmedelssubventionerna. Jag vill kort och gott säga att jag har bedömt, under hela den debatt som har förekommit om livsmedelssubventionerna, att det definitivt inte är fråga om något sparande. De grupper som drabbas av ett bortfall av dessa subventioner ser på ett eller annat sätt till att de får kompensation för detta bortfall. Sådan är inställningen till livsmedelspriser och livsmedelssubventioner. Definitivt är situationen den att vissa svaga grupper, t.ex. barnfamiljerna, måste kompenseras för de ökade kostnader som livsmedelssubventionernas borttagande skulle innebära. Förslaget att man nu skulle ta bort 375 miljoner innebär inte att prisnivån höjs med 375 miljoner, utan möjligen med minst det dubbla. Och det kommer inte konsumenterna att acceptera utan att få en kompensation härför. Herr talman! Jag skall nöja mig med det sagda för att spara på den tid som vi har till förfogande.
Herr talman! Filip Johansson återkommer till moderaternas inställning när det gäller livsmedelssubventioneringen. Eftersom jag inte riktigt förstår motivet för det här resonemanget, vill jag åberopa en debatt som Filip Johansson och jag hade på annan plats här i landet, i Södertälje, för en kort tid sedan. I ett referat i en centertidning från den debatten lämnades den något säregna uppgiften att Filip Johansson har den uppfattningen att livsmedelssubventionerna har kommit till för att stimulera avsättningen av jordbrukets produkter. För den skull ställer jag frågan rakt och tvetydigt till Filip Johansson: Är livsmedelssubventioneringen en dämpning av den svenska konsumentens livsmedelskostnader, eller har den tillkommit för att göra avsättningsutrymmena vidare för jordbruket? Jag tycker det är anmärkningsvärt att vi måste föra en debatt på den punkten och att vi beträffande vår trovärdighet när det gäller att sanera den svenska ekonomin har nödgats använda också livsmedelssubventioneringen. Det tycker jag i och för sig är tråkigt. Jag tror att svensken har etablerat sig på en konsumtionsnivå, där det är ytterligt kännbart att förlora de här pengarna. Men likväl är det nödvändigt. Om centern hade haft samma ambition som vi beträffande saneringen av svensk ekonomi, skulle vi faktiskt ha visat att vi ville hjälpa till. Nu står vi tyvärr ensamma på den punkten. Beträffande återbäringen av handelsgödselavgiften till skogsbruket vill jag ställa en enkel fråga till Filip Johansson: Vilka andra än de som konsumerar den här varan, nämligen skogsbrukarna, skall få pengarna? Det är rimligen ingen annan. Om storskogsbruket är den utan jämförelse största användaren, måste ju rimligen också mest gå tillbaka dit. Detta är ju ingen storskogspolitik, utan helt enkelt hävdandet av principen att de som har lagt ut pengarna skall få tillbaka dem.
Herr talman! Vi är alla överens om vilka bekymmer det f. n. finns med överskottsproduktionen — det känner Filip Johansson som framstående företrädare för LRF till. Jag sade i mitt inledningsanförande att det är angeläget att jordbruket självt får ta ansvaret för en anpassning av produktionen. Jag sade också att det inte får bli så, att konsumenterna bara har att betala räkningen för den produktion som kommer till stånd genom att jordbrukarna i eget intresse vill främja en viss utveckling. Jag tror nog att Filip Johansson måste medge att i slutändan blir det alltid så, om vi skall hålla fast vid inkomstlikställigheten, att de ekonomiska belastningar som drabbar jordbrukarna på grund av överskottsproduktionen och oekonomiska möjligheter att avsätta densamma ytterst kommer att drabba konsumenterna. Dess bättre har jag uppfattat det så att LRF i dag — inte minst dess blivande ordförande, om jag förstår saken rätt — har uttalat just den meningen att jordbrukarna själva måste ta ett ansvar för att vi skall få en anpassning av överskottsproduktionen. När det gäller den andra frågan som Filip Johansson tog upp, finns det inga parter här i samhället som kan förhandla bort möjligheten för riksdagen att fatta beslut om olika avgifter. Det innebär inte att vi inkräktar på parternas avtal. Hur många gånger har inte löntagarna fått uppleva att avgiftsförhöjningar har fördyrat deras omkostnader — utan att man för den skull har sagt att detta har skett genom att riksdagen ingripit i de löneavtal som träffats mellan parterna? Riksdagen måste på den här punkten vara suverän.

Herr talman! Låt mig först till Arne Andersson säga att jag inte tror att vi bara skall tala om livsmedelssubventionerna. Men situationen är nu den att de tas bort i ett läge som är utomordentligt bekymmersamt för jordbrukarna, och detta gör inte bekymren mindre. Det har Arne Andersson själv beskrivit i sitt senaste anförande. Det är bara det att han inte vill vara med om att mildra bekymren, utan han vill lägga ytterligare sten på börda. Det är bara att notera detta. Det här känner vi till, det är ingen nyhet, och det ansvaret får moderaterna absolut stå för. Svante Lundkvist säger att jordbrukarna får lov att ta ansvaret för överproduktionen. Det är just detta jag har försökt att förklara: att det har vi alltid fått göra hitintills. Vi har fått ta ansvaret för överskottet, och det är därför fullständigt orimligt att börja resonera om att vi har kommit med räkningar till konsumenterna. Sedan säger Svante Lundkvist, att skall man hålla fast vid inkomstlikställigheten, innebär det att konsumenterna ändå får betala. Tyvärr är det på det sättet, att inkomstlikställigheten i dag som alltid naggas i kanten utomordentligt starkt, just på grund av förlusterna på den överskottsproduktion vi har. Så detta ansvar bär vi i dag, och ingen har försökt att lyfta av oss det. När det gäller avgiften säger Svante Lundkvist, som jag fattade det: Inga parter får förhandla bort riksdagens rätt att fatta beslut.

Det brukar vi vara överens om. I dag gör socialdemokraterna på ett helt annat sätt: de lägger fram förslaget under det att utredningen arbetar med frågan.
Herr talman! Trots att Filip Johansson inte uttalade det tror jag att jag kan konstatera att vi är överens om att livsmedelssubventioneringen har kommit till för att dämpa livsmedelskostnaden. Det är skönt att ha det antecknat till riksdagens protokoll. Då förväntar jag mig, Filip Johansson, att slippa höra någon annan tolkning vid bondemöten ute i bygderna.
Herr talman! Jag är helt tillfreds med att nu kunna konstatera att Filip Johansson och jag är överens om att jordbrukarna själva bör ta ansvar för anpassningen av produktionen. Det är bra att veta det, eftersom Filip Johansson kommer att spela en betydelsefull roll framöver inom LRF. Beträffande den andra frågan är det fortfarande på det sättet att man blandar sig inte i avtalsuppgörelser genom att föreslå åtgärder i riksdagen för att genom avgifter styra utvecklingen i en viss riktning. Den principen har vi på andra områden, och den gäller på det här området också. Vi har en utredning, kemikalieutredningen. Vi har motionerat om en avgift på 10 9o för att motverka att man genom för stora mängder dyr handelsgödsel får en ökning av ett oekonomiskt överskott, som också ger negativa effekter på miljön. Vi anser att med den avgift på 7 20 som man kom fram till i avtalsuppgörelsen når vi inte den effekt vi avsåg i vår motion. Därför har vi föreslagit denna ytterligare höjning.
Herr talman! Vi vet alla, Arne Andersson, varför de här subventionerna tillkom. Men vi vet också att så ansenliga belopp — ca 3 miljarder kronor — som subventionerna nu har kommit upp i plockar man inte bort utan att det blir betydande svårigheter för jordbruket. Det är de svårigheterna som Arne Andersson tydligen är beredd att ta. Vi vill inte göra det. Vi känner större ansvar för jordbruket än vad Arne Andersson av allt att döma gör. Den avgift på 7 20 som vi i uppgörelsen har kommit överens om att ta ut är ingen miljöavgift, Svante Lundkvist. Den är en avgift för att i någon mån skaffa pengar — en liten del av de pengar som behövs för att klara förlusten på överskotten. Den avgift ni föreslår är en direkt miljöavgift. Den trodde jag att vi kunde vänta med tills kemikalieutredningen hade lagt fram sina förslag. Vi brukar handla på det sättet.

Herr talman! Regleringen av priserna på jordbruksprodukter är en viktig del av jordbrukspolitiken. Men vi kanske ibland glömmer bort att den också är ett betydelsefullt avsnitt av den samlade ekonomiska politiken, speciellt när det gäller privat konsumtion, när det gäller att bekämpa inflationen och när det gäller familjepolitiken. Jag skall försöka se på de frågor som behandlas i detta betänkande utifrån dessa synpunkter. Det tvåårsavtal som i vår har förhandlats fram är ovanligt i sin utformning. Mängden av livsmedel som produceras samt en sviktande konsumtion har satt sin prägel på överenskommelsen, medan de frågor som de senaste åren har dominerat jordbrukspolitiken, bl.a. frågan om jordbrukarnas inkomster och rationaliseringstakten, helt har trätt i bakgrunden. 1977 års jordbrukspolitiska beslut föreutsatte att det skulle råda balans mellan vad vi producerar och vad vi kan få avsättning för på hemmamarknaden utom beträffande spannmål, som man har lätt att få avsättning för på världsmarknaden. Nu har vi emellertid för femte året i rad överskott på fläsk, räknat på årsbasis. Vi har under återkommande perioder rätt ofta överskott på nötkött och ägg. Jag kan tala om att Sverige bara under perioden juli 1981-april 1982 exporterade 30 miljoner kilo fläsk, 12,8 miljoner kilo nötkött och 375 000 kilo ägg. Vi har alltså enorma överskott, som vi i dag försöker avsätta på världsmarknaden. Man har här i talarstolen i dag ständigt talat om att ett av de jordbrukspolitiska målen skulle vara en tryggad försörjning. Men vi måste väl erkänna att vi nu har en mer än tryggad försörjning — mer än självförsörjning — i fråga om jordbruksprodukter. Hittills har detta inte medfört så stora sänkningar av avräkningspriserna. Men utan tvivel kommer såväl jordbrukare som konsumenter att så småningom få känna av den svåra avsättningssituationen. Ett helt nytt inslag i det avtal som här skall godkännas av riksdagen är insatser för en minskning av produktionen genom borttagandet av en del stöd och pristillägg, t.ex. för pensionerade lantbrukare. I avtalet finns även ett bemyndigande för myndigheterna att efter behov sätta in ytterligare åtgärder för produktionsbegränsningar. Detta sker därför att Sveriges export av oförädlade jordbruksråvaror ofta är förlustbringande. Den sker med exportbidrag som urholkar regleringsföreningarnas ekonomi, speciellt i ett läge där man försöker minska importen. Därför måste vi i dag försöka minska produktionen av jordbruksråvaror och ha en återhållsam prissättning. När det gäller spannmålsöverskottet, som ju har ökat mycket under de senaste åren på grund av en god avkastning, har vi redan nu förluster på flera hundra miljoner kronor, som tynger regleringsekonomin. Det finns en bestämmelse som säger att jordbrukarna och i sista hand staten skall hjälpa till med att klara av dessa underskott. Trots att det finns en utredning, Filip Johansson, om eventuella handelsgödselavgifter av miljöskäl tog man i förhandlingarna fram en handelsgödselavgift för att reglera produktionen. I belysning av detta har vi socialdemokrater i år inte sett oss förhindrade att föreslå att handelsgödselavgiften skall ökas med ytterligare 5 20. Redan i början av detta år föreslog vi en handelsgödselavgift på 10 26. Vi har alltså minskat den med 5 26 med hänvisning till vad som har skett i förhandlingarna. Ett annat ovanligt inslag i avtalet är ju att prisavräkningsmedlen till jordbruket det närmaste året bl.a. kunnat användas för etableringsstöd till nya jordbrukare. Jag tycker att det är mycket positivt att 30 milj.kr. skall gå till detta ändamål. Sedan kommer man även att använda 45 milj.kr. till prissänkningsaktioner för viss konsumtion, t.ex. till kött och mjölk vid skolmåltider. Dessa inslag i avtalet som är helt nya skvallrar om att de stora överskotten i dag har orsakats av dels ökad produktion, dels minskad konsumtion. Man kan egentligen säga att inflationen och försvagningen av vanliga hushålls köpkraft har skapat problem för jordbrukets avsättning av produkter. Därför är det naturligtvis väldigt viktigt att man, som sägs i den socialdemokratiska motionen om en ny jordbruksutredning, försöker nå fram till en jordbrukspolitik, som kan mötas med förtroende av både producenter och konsumenter. Egentligen är de enormt avhängiga av varandra. Min avsikt var att här på bildskärmen visa bilder från en undersökning som jordbruksnämnden har gjort och som visar hur hushållens köpkraft har urholkats och hur detta har lett till minskad konsumtion av livsmedel. Men tyvärr går det inte att få fram en godtagbar bildkvalitet på skärmen. Jag skall ganska kort nämna att jordbruksnämndens utredning bl.a. visar att t.ex. barnfamiljer med en årlig inkomst på 40 000-68 000 kr. ofta har matutgifter på 25 000-30 000 kr. per år — alltså en tung bit av barnfamiljernas budget. Men när vi hade livsmedelssubventioner, innebar dessa ändå ett förbilligande av hushållet i dessa familjer med 2 500-3 000 kr. per år, och det var väldigt betydelsefullt. Därför drabbades barnfamiljerna mycket hårt när man 1981 tog bort så mycket av subventionerna. Det finns uträkningar som visar att för barnfamiljer betydde det kostnader på 200-600 kr. per år, beroende på Nu säger många: Ta då bort momsen på mat! Naturligtvis ger det en effekt — och enligt uträkningar som gjorts gör det 500-2 000 kr. på den totala familjeekonomin. Men om man i stället försöker att stimulera barnfamiljernas ekonomi genom att öka barnbidraget med lika mycket som man tar bort i livsmedelssubventioner, får tvåbarnsfamiljen ca 2 000 kr. mer i köpkraft och trebarnsfamiljen 4 000 kr. mer i köpkraft. Problemet med barnbidraget är bara att det inte innebär någon differentiering mellan olika inkomstgrupper. Men om man kombinerar en höjning av barnbidraget med en höjning av bostadsbidraget, kommer man att få en fin fördelningseffekt i olika inkomstgrupper. Det är orsaken till att vi socialdemokrater i år har föreslagit just en höjning av barnbidraget och en förstärkning av bostadsbidraget. Också för livsmedelskonsumtionen skulle dessa höjningar få väldigt stor betydelse. I förhandlingarna om matpriserna i år hävdades det flera gånger att Sverige skulle ha lägre livsmedelspriser än andra länder. Men en utredning som jag har fått utförd hos upplysningstjänsten har tvärtom visat att vid en nordisk jämförelse stämmer inte detta. Sverige ligger i täten i fråga om prishöjningar på livsmedel. Norge och Finland kommer efter. Vad som är allra allvarligast i Sverige är att förutom att vi har fått en större ökning av livsmedelspriserna än man har haft i Norge och Finland, har också den svenske industriarbetaren fått sämre köpkraft än industriarbetare i de andra länderna. Här finns en del av orsaken till att vi har fått överskottsproblem, och vi kan alltså inte lösa dessa problem enbart inom jordbrukspolitiken. Vi måste också se till att förstärka konsumenternas köpkraft. Jag hinner inte här gå in på många av de frågor som tagits upp, men jag skulle vilja säga att just de stora överskotten är ett av de avgörande skälen till att det behövs en ny jordbruksutredning. Man kan ju fråga sig: Är det rimligt att vi på grund av stora överskott och exportberoende måste ha livsmedelspriser som är betydligt högre än de priser som skulle tas ut i en mera marknadsstyrd ekonomi? Är det rätt att svenska konsumenter skall vara med och betala fläsk som säljs i Japan? Dessa frågor måste ställas, och det är de frågorna man måste ta itu med, bl.a. i en ny jordbruksutredning. Jag skulle också vilja säga att jag tror att det är misshushållning med resurser över huvud taget, om vi har en alldeles för stor jordbruksproduktion. Det är bra om man kan öka livsmedelstillgången i världen, men jag tror inte att det hjälper att vi producerar mycket i Sverige, när vi ändå inte är beredda att sälja överskottet till u-länderna därför att vi inte får tillräckligt mycket betalt. Jag tror att alla dessa problem verkligen måste övervägas. Man måste göra analyser och undersökningar. Man måste se över jordbrukets produktionsformer. Man måste se över regleringsekonomin. Därför, herr talman, vill jag också yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen som handlar om en ny jordbruksutredning och även bifall till reservation nr 2, där vi har tagit upp vårt krav på ökning av handelsgödselavgiften med 5 90 utöver vad som föreslås i propositionen.

Herr talman! Jag trodde inte att jag skulle behöva påpeka för Grethe Lundblad att den konstgödselavgift som man har kommit överens om på 7 Jo ingenting har att skaffa med det arbete som utförs i kemikalieutredningen. Avgiften har tillkommit enbart för att skaffa fram pengar att till någon liten del betala kostnaderna för överproduktionen, och det vet Grethe Lundblad. Det går inte att jämföra dessa 7 70 med ert förslag på 5 26. De pengar som dessa procent utgör går direkt till statskassan och återförs således inte till jordbruket. Låt mig sedan ta upp resonemanget om hur tyngda konsumenterna är i detta land. Grethe Lundblad har en utredning, som hon tyvärr inte kan visa, men det är nog lika bra att det inte går. Låt mig tala om för Grethe Lundblad och övriga ärade lyssnare att en matkasse med ett visst innehåll, som i Sverige kostar 139 kr., kostar 178 kr. i Norge, 140 kr. i Finland och 127 kr. i Danmark. Men det är inte det väsentliga, utan det är hur lång tid det tar för en industriarbetare i resp. land att arbeta in denna matkasse med innehåll. I ett enda land i västvärlden kan industriarbetaren arbeta in den på kortare tid än industriarbetaren i vårt land, och det är i Holland. Det rör sig om några minuter kortare tid. Men i Finland, där Grethe Lundblad menade att utvecklingen hade varit lugnare, krävs det 8,5 timmars arbete för att kunna köpa denna matkasse, medan det tar 5 timmar och någon minut hos oss. Motsvarande timantal är betydligt högre både i Västtyskland, Frankrike, Norge, Danmark och England än här i Sverige. Detta är, Grethe Lundblad, sanningen om vad det kostar för den genomsnittlige industriarbetaren i olika länder att köpa en matkasse med visst innehåll. Sedan hjälper det inte med utredningar som upplysningstjänsten har arbetat fram och som inte går att visa här i kammaren.
Herr talman! Jag beklagar att jag inte kan visa dessa utredningar. Det är inte avsiktligt, utan det beror på den dåliga tekniska kvaliteten. I den utredning som jag har framför mig och som jag också har överlämnat till LRF finns siffror på livsmedelsprisernas utveckling från 1977-1981. Med ett index på 100 år 1977 har de stigit till 145 år 1981. Med samma utgångspunkt har de i Norge stigit till 135 och i Finland till 130. Jag kan således inte finna annat än att livsmedelspriserna har stigit mest i Sverige. Den utredning om barnfamiljernas köpkraft som jag nämnde är utarbetad av statens jordbruksnämnd. Den håller på att tryckas och utges snart såsom en offentlig utredning. Då kan Filip Johansson själv läsa vad som står i den. I och med att den ges ut i jordbruksnämndens namn, tvivlar nog inte Filip Johansson på riktigheten i de uppgifter som lämnas. Jag förstår att han tvivlar på uppgifterna så länge han bara får höra dem av mig. Som jag ser det måste vi handskas varsamt med barnfamiljernas köpkraft. Jag tror att det är där vi främst har att söka orsaken till de stora livsmedelsöverskotten. Konsumtionen har alltså minskat. Jag känner också till många barnfamiljer som har stora problem med att kunna köpa tillräckligt med livsmedel. Det gäller för jordbrukarna och alla oss som vill stödja konsumenterna att gemensamt försöka finna vägar att öka människors köpkraft. En strävan måste vara att finna avsättning för jordbruksprodukterna inom landet i stället för att med stora förluster sända dem till andra länder.
Herr talman! Jag har aldrig förnekat att det kan finnas barnfamiljer som har problem på grund av de höga livsmedelspriserna. Det är en fråga som jag faktiskt tog upp innan Grethe Lundblad gav sig ini debatten, nämligen då jag diskuterade livsmedelssubventionerna med Arne Andersson i Ljung. Om nu livsmedelssubventionerna, som har uppgått till 4,5 miljarder kronor, prutas ned till 3 miljarder kronor på kort tid, stiger självklart prisnivån ganska snabbt. Men det är ändå inte den jämförelsen som man kan göra, Grethe Lundblad. Man måste rimligen göra jämförelsen på ett helt annat sätt. Man kan inte säga att det 1975 var 100 och att det nu är si eller så mycket över 100. Det relevanta i detta fall är hur lång tid en barnfamilj eller någon annan i Sverige, Norge, Finland osv. måste arbeta för att få fram en livsmedelskasse av exakt samma storlek. Det är det som avgör hur betungande livsmedelspriserna är för konsumenten. Då kan Grethe Lundblad aldrig komma ifrån att Sverige definitivt ligger på den undre halvan. Det finns bara ett land av de i västvärlden redovisade som ligger lägre — och det är Holland. I Finland, Norge, Danmark, Västtyskland och Frankrike är det mer betungande för barnfamiljerna att köpa samma matkasse än vad det är här i Sverige. Erkänn detta, Grethe Lundblad!
Herr talman! Jag har svårt att förstå att livsmedelspriserna skulle vara så mycket mer betungande för människor i andra länder, eftersom vi när vi skall exportera alltid måste lägga till stora exportbidrag för att vi skall kunna få ut samma priser i utlandet. Vi exporterar ju till andra länder till helt andra priser än som vi har här i landet. Jag kan tala om att det här i Sverige finns statistiskt material på att priserna på baslivsmedel har stigit med 70 70 sedan 1976. Under samma tid har en vanlig industriarbetares lön ökat med 40 96. Det har alltså blivit svårare att handla livsmedel för den vanliga arbetarfamiljen. Det måste naturligtvis ge utslag på detta sätt. Jag tror som sagt att det är mycket viktigt att vi inte försöker ifrågasätta varandras siffror, men det skulle vara intressant om Filip Johanssons sagesmän ville lägga fram sina siffror i en utredning, så att vi får möjlighet att studera dem. Medan inflationen förra året steg med 9,4 Z0 ökade priserna på baslivsmedel med 18 96. Att matkostnaderna, som är en mycket tung post i många familjers hushållsbudget, steg dubbelt så mycket som inflationen måste vara kännbart för människorna. Min åstundan har inte på något sätt varit att sätta jordbrukarna i en dålig situation rent ekonomiskt. Men jag tror att vi kan vara överens om att om vi kunde stödja människornas köp av baslivsmedel genom att hjälpa till med att ge dem tillgång till baslivsmedel till något lägre priser, skulle vi också lösa det svenska jordbrukets stora problem med överskott.

Herr talman! Grethe Lundblad talar mycket om överskotten. Vi bör kanske vara litet försiktiga och inte måla upp det som ett så katastrofalt läge som Grethe Lundblad här gör. Det måste ändå vara en tillgång att i en svältande värld ha tillräckligt med livsmedel. Det är därför som vi har ett jordbruk, som bl.a. skall utnyttja all den mark som finns i Sverige. Men det skall erkännas att vi i dag har vissa problem, som vi gemensamt försöker lösa. Socialdemokraterna säger i sin reservation 2, som gäller avgiften på handelsgödselmedel, att användningen av handelsgödsel inom jordbruket medför betydande miljöproblem. Därför anser de att det är viktigt att man belägger handelsgödselmedlen med en miljöavgift, utöver den avgift som våra förhandlare gemensamt kom fram till och som skall gå till regleringsekonomin. Den nu föreslagna socialdemokratiska avgiften skall gå till statskassan. Jag menar att vi måste vara på det klara med vad en sådan avgift kan innebära. Vi vet att socialdemokraterna tänker sig att eventuellt gå ännu längre i detta avseende. Som Filip Johansson nyss sade, innebär det ju en ytterligare kostnadsbelastning på det svenska jordbruket. Därmed är det också, Grethe Lundblad, en kostnad som drabbar konsumenterna, med dyrare livsmedel. Användningen av handelsgödsel har minskat i dagens läge. Den har inte ökat som den gjorde tidigare, under 1970-talet. Det visar att man försöker anpassa användningen, i kanske ännu större utsträckning än tidigare, till det behov som verkligen föreligger. Det finns onekligen problem med en handelsgödselavgift. Ett problem är just belastningen på kostnadssidan för jordbruket och även för konsumenterna framöver — det blir ju de som får betala. Det är också mycket svårt att göra en sådan avgift rättvis. Det finns t.ex. många producenter av animalier som har riklig tillgång på naturlig gödsel, och de drabbas inte alls av denna avgift. Därför är just problemet med rättvisa mellan olika brukare inte lätt att lösa. Vi moderater ställer i dag upp för den avgift som förhandlarna har kommit fram till, och vi är överens om att den skall gå till regleringsekonomin för att medverka till att lösa de överskottsproblem vi har i dag. Men jag vill varna för att gå vidare på den socialdemokratiska linjen, dvs. att komma med ytterligare avgifter. Det är beklagligt att man i den allmänna miljödebatten hör så litet om vad som har skett och sker i positiv riktning. Det svenska jordbruket vill inte använda mer konstgödsel eller växtskyddsmedel än vad som behövs för att klara växternas behov och en hyfsad skörd. Man strävar ständigt efter att anpassa användningen. Kostnaderna är höga, och det är i sig återhållande. Vi vet också att det sker en omfattande markkartering, provtagning. Man gör kväveprognoser för att utröna hur stort kväveinnehållet i marken är på våren, och därefter sker en rådgivning. Man gör försök som ligger till grund för just denna rådgivning, som i dag är mycket omfattande. Den bedrivs bl.a. av lantbruksnämnderna, hushållningssällskapen, föreningsrörelsen och andra som är intresserade av detta. Även enskilt bedrivs försöksverksamhet inom jordbruket, både när det gäller användningen av gödsel och när det gäller användningen av växtskyddsmedel. Det borde från alla synpunkter, både för konsumenter och för producenter, vara positivt med en mer nyanserad miljödebatt. Jag hoppas verkligen att vi skall kunna få en sådan i sommar. Jag tror att alla kommer att tjäna på detta. Vi inom moderata samlingspartiet kommer att göra allt för att den miljödebatt som vi står inför skall bli nyanserad och saklig. Jag tror därmed att vi skall kunna lösa problemen på ett bättre sätt än om vi kommer med övertoner, som ofta sker i dag. Herr talman! Jag vill till sist yrka bifall till de moderata reservationerna och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall vinnlägga mig om att vara kortfattad med hänsyn till det pressade tidsprogrammet. Jag vill säga till Ingvar Eriksson att 1974 års jordbrukspolitiska beslut stadgade ett delat ansvar mellan jordbrukarna och staten när det gäller att klara spannmålsöverskott. I dag har vi alltså ca 400 milj.kr. för avsättning till stora överskott på spannmål, ett belopp som vi rullar framför oss. Vi måste alltså inse att staten snart är tvungen att ta sitt ansvar. Är det då så orimligt, när det gäller en handelsgödselavgift på 7960 som skall gå till regleringsekonomin, att en ytterligare handelsgödselavgift på 5 96, som vi föreslår, skall gå till statskassan? Jag tycker att det är en ganska rimlig fördelning, när man tänker på att det är ett delat ansvar.
Herr talman! Vi har den erfarenheten av avgifter som socialdemokraterna fört in på olika områden att de har en obehaglig tendens att öka snabbt. Det är av den anledningen jag känner en viss oro för att också dessa avgifter skall öka. Det innebär ökade kostnader för jordbruket, men i sista hand också för konsumenterna, som får vara beredda att betala detta.

Herr talman! Våren 1981 beslöt riksdagen om prisregleringen på jordbruksprodukter för regleringsåret 1981/82. Man kan säga att riksdagens beslut i allt väsentligt grundade sig på de regler som gällt för den föregående treåriga regleringsperioden. Anmärkningsvärt var emellertid att inte de förhandlande parterna inom jordbruksnämnden träffat någon överenskommelse. I den debatt som föregick beslutet i kammaren fann jag mig föranlåten att uttala oro för den motsatsställning förhållandet i fråga var ett uttryck för. I samma debatt framförde jordbruksminister Dahlgren tanken på att särskilda åtgärder skulle vidtas inför de förhandlingar som skulle komma till stånd beträffande ny avtalsperiod. Som förberedelse för kommande förhandlingar tillsatte man en kommitté. Det synes mig som om kommittén i fråga gjort ett bra arbete på den relativt korta tid som stod till buds och med hänsyn tagen till de ganska omfattande direktiv som gällt. Vidare är nätverket i jordbruksprisregleringen svårgenomträngligt. Som alla initierade väl känner till är jordbruksnäringen starkt reglerad. För allmänheten är regleringen närmast ogenomtränglig. I motioner från folkpartihåll, vilka har behandlats i dagens betänkande från jordbruksutskottet, framhålls vikten av att tillhandahålla mer information i lättillgänglig form. Men det är en svår uppgift, och vi har i utskottet inte kunnat gå motionärerna till mötes. I ett särskilt yttrande från Esse Petersson och mig skriver vi att vi vill avvakta resultatet av de åtgärder i form av ökande information som på senare tid har vidtagits. Herr talman! Jag vill ytterligare något beröra förenämnda kommittés analyserande arbete och förslag till åtgärder för att nå en bättre balans mellan produktion och avsättning i det svenska jordbruket. Kommitténs redovisning har fått bilda underlag för ett omfattande resonemang kring balansproblemen inom näringen och i samhället i övrigt. De yrkesverksamma jordbrukarna har vid det här laget mycket klart för sig att det inom näringen själv måste till viss återhållsamhet i investeringar som kan ge ökad produktion. Rättframma deklarationer från Lantbrukarnas riksförbund, LRF, till medlemmarna i skilda producentföreningar skall väl inte kunna förklinga ohörda. Gödselmedelsavgiften, som nu införs, kan ha en återhållande effekt på produktionen. Samtidigt kan den få en miljöförbättrande konsekvens. Från folkpartihåll hälsar vi detta med tillfredsställelse. I våra programskrifter deklarerar vi behovet av miljöavgifter i vår kamp för en bättre fysisk miljö. Vi ser det dock som angeläget att här hålla fast vid förhandlingsresultatet beträffande gödselmedelsavgiftens storlek. 1977 års jordbrukspolitiska beslut med målsättningar om lönsamhet i jordbruket och produktion av goda livsmedel till rimliga priser står folkpartiet givetvis bakom. Vi biträder jordbruksministerns förslag om räntebidrag till hårt skuldsatta jordbrukare. Men det är givetvis angeläget att det är jordbruksföretag med egen, stark överlevnadsförmåga som får det temporära stödet. Här har lantbruksnämnderna en svår uppgift. Herr talman! Det är nu nödvändigt att starkare betona naturresursoch miljöaspekterna inom jordbrukspolitiken. I ett läge då vi har en viss överproduktion anser jag det vara ytterst lämpligt att understryka ett nytt synsätt. Effektivitet och ekonomi i det korta perspektivet har alltför länge fått dominera. Det gäller att skydda jordbruksmarken och dess långsiktiga avkastningsförmåga. Större hänsyn måste tas till naturvårdens krav. Kemikalieanvändningen i jordbruket måste begränsas. Detta är åtgärder som det krävs lång tid för att genomföra och förmodligen också samhällskostnader. Det här är tankegångar som jag fritt har citerat från folkpartiets program för en mänskligare miljö. Beträffande kemikalieanvändningen har vi ju en utredning som arbetar. Det är dock angeläget att man i det praktiska jordbruket så långt möjligt börjar tillämpa odlingsteknik, grödor och växtföljder som ger ett uthålligt jordbruk i vårt land. Här skall vi inte bortse från möjligheterna att i vissa delar av landet odla grödor för direkt drivmedelsförsörjning. Det är också viktigt att understryka att en omfattande forskning pågår kring det moderna jordbruket och de alltmer framträdande miljökraven. Svensk jordbruksforskning har — liksom jordbruksforskning i andra länder — intill mitten av 1970-talet satsat på ett ökat skördeutbyte och studium av produktionstekniska metoder. Miljöfaktorer, växtegenskaper, teknik vid odling och skörd har ofta ställts i direkt relation till ekonomiska kalkyler med kortsiktig lönsamhet som dominerande värderingsgrund. I förvånande liten grad har forskningen behandlat de olika odlingssystemen som ekologiska enheter. 1978/79 startade forskningsprojekt, Åkermarkens ekologi, som söker klarlägga om nutida jordbruk orsakar förändringar som på längre sikt minskar odlingsmarkens bördighet och värde som naturresurs. Personligen vill jag också se svensk jordbrukspolitik i ett globalt sammanhang.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

Herr talman! 1970-talet inleddes med skarpa protester från landets småföretagre mot den dåvarande regeringens politik. Det var kärvt att vara småföretagare i socialdemokratins Sverige. Många slutade också följdriktigt Nr 175 som småföretagare. Mellan 1965 och 1975 minskade antalet industriföretag med 10 000. År 1976 inträffade dock en avgörande förändring för landets småföretagare. Den nya regeringen representerade en ny syn på företagandet. Åtgärder för de Denna nya syn på företagande var inte betingad av en vilja att gynna någon speciell grupp här i samhället, utan av ambitionen att utveckla svenskt näringsliv. Det finns ca 250 000 småföretagare, som sammanlagt sysselsätter 1,3 miljoner människor, motsvarande hälften av antalet anställda i näringslivet. Sett ur samhällets synvinkel är självfallet denna grupp av företag av vital betydelse såväl för produktionsutveckling som för sysselsättning. Med tanke på vad de mindre företagen, och framför allt de nybildade företagen, betyder ur sysselsättningssynpunkt är det förvånansvärt att socialdemokraterna inte är beredda att medverka till förbättrade villkor för denna kategori företagare. Enligt styrelsen för teknisk utveckling finns det i dag ca 1000 å 2000 teknikintensiva och innovativa mindre företag inom service och tillverkningsindustri som har speciellt goda expansionsmöjligheter. Den sysselsättningspotential som bara den här avgränsade kategorin företag representerar rör sig om 50 000-100 000 nya arbetstillfällen inom industrin, räknat på en tioårsperiod. Enligt STU är omsättningstillväxten hela 40 96 per år och personaltillväxten 15 26 per år i den här kategorin av företag. Det är uppenbart att svensk industris långsiktiga förnyelse i hög grad ligger i goda utvecklingsbetingelser för den här kategorin av tillväxtföretag. En viktig förklaring till 1970-talets mycket besvärande strukturomvandlingsprocess ligger också i att expansionsmöjligheterna och nyföretagandet kraftigt avtog under 1960-talet och början på 1970-talet. Det fanns helt enkelt inga nya expansiva industriföretag som kunde avbalansera sysselsättningsminskningen i stagnerande industrisektorer. Det är beklagligt att socialdemokraterna mot den här bakgrunden inte insett behovet — både ur sysselsättningssynpunkt och ur regional synpunkt — av en vital småföretagssektor. När regeringen lägger fram ett förslag i syfte att speciellt stimulera framkomsten av nya företag i regioner med vikande sysselsättning inom näringslivet, går socialdemokraterna emot detta. Varför accepterar socialdemokraterna inte t.ex. förslaget om Tillväxtinvest? Regeringens småföretagsprogram 1977 och det nu aktuella småföretagsprogrammet har inneburit avgörande förändringar för landets småföretagare. Samhällets näringspolitiska organisation har byggts ut, decentraliserats och bättre anpassats till de mindre företagens behov. Förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet har sänkts. En riskkapitalmarknad är nu på väg att byggas upp för de mindre företagen. Det ges möjlighet att inrätta lokala och regionala småföretagsbörser. Skattefondssparandet vidgas till att gälla de även icke börsnoterade företagen. Därmed skapar man en möjlighet för de mindre företagen att få del av även detta riskkapital, samt för medborgarna i 137 gemen att bidra till dessa företags utveckling. Det är i dag inte så krångligt att vara småföretagare som det var under 1970-talets början. Uppgiftslämnandet har förenklats. När det gäller den småföretagsproposition som vi nu behandlar tar vi ytterligare ett steg mot förenklingar i relationerna mellan företag och samhälle. Småföretagspropositionen bör till stor del ses som en del av det industriella förnyelseoch utvecklingsarbetet. Följdriktigt har den också fått namnet Åtgärder för de små och medelstora företagen samt innovationspolitikens inriktning. Vi konstaterar i propositionen att utvecklingsfonderna nu börjar finna sin roll i näringspolitiken. De fungerar nu på ett tillfredsställande sätt. Det bekräftas också i industriverkets utvärdering av fondernas verksamhet. Styrelsesammansättningen i utvecklingsfonderna har emellertid gång efter annan varit uppe till debatt. Så också nu — det framgår om man läser utskottets betänkande. Jag vet att inte minst småföretagarorganisationerna efterlyser fler näringslivsrepresentanter i fondernas styrelser. Motsvarande synpunkter har gång efter annan anmälts från fackligt håll. Naturligtvis ställer jag mig positiv till dessa synpunkter. I propositionen uppmanar jag också landstingen, som utser styrelseledamöterna, att ta hänsyn till de önskemål som framförs från skilda håll när det gäller valet av ledamöter. Däremot är det enligt min uppfattning inte möjligt att i lag fastställa en viss typ av personsammansättning i styrelserna. I varje fall strider det mot grundläggande demokratiska principer. Om fler företagare och fler fackföreningsfunktionärer ger sig in i politiken, finns det möjligheter att den vägen påverka sammansättningen av utvecklingsfondernas styrelser. Intresset för att vara företagare har ökat påtagligt under senare år. Så många som 12000 personer har deltagit i de starta-eget-kurser som anordnats. Från att ha minskat fram till 1977 har antalet företag inom industrisektorn mellan åren 1977 och 1981 ökat med hela 14 000. Detta måste betecknas som ett gott betyg åt småföretagspolitiken. Vad kan hända landets småföretagare och de 1 300 000 medborgare som är sysselssatta i småföretagen efter valet i september detta år? Det är alldeles uppenbart, att om vi då får en socialdemokratisk politik som bestämmer småföretagspolitiken, kommer löntagarfonder att införas. Jag skulle kunna tänka mig att alla i dag vet vad småföretagarna anser om löntagarfonder. Samfällt uttalar de sig emot löntagarfonder. De anställda i småföretagen är enligt min uppfattning minst lika negativa. Jag vill därför fråga socialdemokraterna varför man trots detta motstånd från de verksamma i småföretagssektorn vill införa löntagarfonder. Visar socialdemokraterna därmed ett ansvar och en omsorg om denna viktiga sektor för den svenska ekonomin? Enligt min uppfattning är så inte fallet. Nu skrivs visserligen allehanda fribrev, också till småföretagarna. Men då ställer man sig frågan: Om löntagarfonderna avses bidra till en positiv utveckling av näringslivet — varför skall då inte småföretagarna omfattas av löntagarfonder? Om löntagarfonder är bra för näringslivet, måste väl löntagarfonder vara bra också för småföretagen? Vi noterar också, att om socialdemokraterna skulle ha ett avgörande Nr 175 inflytande, hotar en skärpt förmögenhetsbeskattning av det arbetande Fredagen den kapitalet. Socialdemokraterna har aldrig accepterat den lindring av förmö = 11 juni 1982 genhetsbeskattningen som infördes i samband med småföretagsproposition nr 1. Åtgärder för de Av en reservation till företagsskattekommitténs betänkande från social — små och medelstodemokraterna Wernberg och Lööf framgår partiets syn i denna fråga. Man ra företagen accepterar visserligen de problem en hög förmögenhetsskatt kan ha för småföretagarna. Man accepterar emellertid inte någon skattenedsättning. De alternativa förslag som framförs innebär att företagarna får lämna en skuldrevers eller aktier i det egna bolaget, om inte förmögenhetsskatten kan betalas. Om detta förslag från två framträdande skatteexperter inom socialdemokratin — som måste anses vara representativa för partiet — skulle genomföras, dröjer det inte mer än en tioårsperiod förrän hälften av landets småföretag ägs av skatteverket. Herr talman! Sammanfattningsvis har regeringens småföretagspolitik gett påtagliga resultat. Företagssektorn ökar återigen i Sverige. Den industriella förnyelsen påskyndas därmed. Dess värre står även småföretagspolitiken på spel i valet i höst.

Herr talman! Det är ett självklart samhällsintresse att se till att de små företagen har goda utvecklingsmöjligheter. Utan livskraftiga små företag får vi inte heller några framgångsrika stora företag. Alla våra nu stora, välkända företag har utvecklats från vad som en gång varit små företag. Det har också alltid varit socialdemokratisk politik att värna om de små företagen. Jag vill påminna — det gäller också industriministern — om att det är på socialdemokratiskt initiativ som företagarföreningarna, numera utvecklingsfonderna, har kommit till. Socialdemokratin skapade under sin regeringstid en rad särskilda instrument för kapitalförsörjning, rådgivning och service för de små och medelstora företagen. En rad andra insatser har gjorts under socialdemokratiska regeringar som har syftat särskilt till att ta till vara de små och medelstora företagens möjligheter att fortleva och utvecklas. Jag vill därför, herr talman, tillbakavisa det borgerliga propagandatalet att socialdemokratisk politik inte skulle vara småföretagarvänlig. Statsministern hävdade detta i gårdagens kammardebatt, och industriministern fortsätter här i kväll på det temat. Det är struntprat att hävda att vi inte värnat de små och medelstora företagen. Jag vill framhålla att den allra viktigaste åtgärden för de små företagen, liksom för alla företag oavsett storlek, är att det förs en rimlig ekonomisk politik och näringspolitik. De mindre företagens största problem i dag är bristen på efterfrågan på deras produkter. Den borgerliga åtstramningspolitiken har slagit hårt mot de små och medelstora företagen. Det framgår bl.a. av det snabbt ökande antalet nedläggningar och konkurser, som är särskilt stort bland de mindre och medelstora företagen. Företagen går ju över styr, därför att industrimi 139 nistern medverkar till att föra en ekonomisk politik och en näringspolitik som slår ut de mindre företagen. Så länge som den politiken får råda, spelar det faktiskt liten roll vilka åtgärder som i övrigt vidtas för de små företagen. Utan efterfrågan på deras produkter går det inte att få i gång någon utveckling i företagen. Konkurserna och utslagningen är självklara följder av den åtstramningspolitik som de borgerliga regeringarna envist har hållit fast vid. Effekterna är förödande. Jag skall för industriministern nämna tre effekter. 1. Investeringarna har minskat på alla områden. Industriinvesteringarna har minskat 30 26 sedan 1976 och sedan herr Åsling tog över ansvaret för industridepartementet. 2. Byggandet, som har stor betydelse för de små och medelstora företagen, har inte varit så lågt sedan krigsåren. 3. Investeringarna minskar också i stat och kommun till följd av de minskade resurser som blir resultatet av herr Åslings åtstramningspolitik. Detta slår särskilt hårt på just de små företagen. Detta är tre oerhört negativa effekter av sex års borgerligt regerande. Den blomstring i näringslivet bl.a. för de små och medelstora företagen som herr Åsling utlovade 1976 har helt uteblivit. I stället håller stora delar av näringslivet på att slås ut. Företag läggs ned, och människor blir arbetslösa. Just nu upplever vi det högsta arbetslöshetstalet någonsin i Sverige. Arbetslösheten ökar, och arbetslösheten är regeringens stora misslyckande. Vi socialdemokrater menar att den här politiken snabbt måste brytas och ersättas av en politik som slår vakt om industrin och verkligen skapar förutsättningar för utveckling och utbyggnad. Detta är det viktigaste också för de små företagen. I vår motion Bygga för framtiden har vi en rad förslag för att få i gång industrin, få hjulen att börja snurra igen i den svenska ekonomin. De små företagen skulle få en ordentlig stimulans och draghjälp om våra förslag genomfördes. Vi har föreslagit investeringar och stimulanser till investeringar på tre viktiga områden: energi, transporter och kommunikationer samt byggande. Investeringsprogrammet kommer att ha stor betydelse för industrin på flera sätt. Investeringarna i sig är utvalda på sådana områden att de kommer att skapa bättre förutsättningar för den svenska industrin att fungera, och det gäller också småföretagen. En tryggad energiförsörjning är ett livsvillkor för industrins framtid. Bättre kommunikationer och transportmedel förbilligar industrins produktion. Byggandet av bostäder underlättar företagens rekrytering av arbetskraft. Ökad forskning och utveckling är nödvändiga för industrins utveckling på lång sikt. Den omedelbara effekten av våra förslag blir att efterfrågan på industriprodukter ökar. Satsningen på energiområdet kommer att ha stor betydelse för många företag, också små och medelstora, inom verkstadsindustrin. Många små och medelstora företag är beroende av ett ökat byggande. bara några exempel. Många av dessa företag är starkt hotade av utslagning Fredagen den just nu, hotade av den politik som regeringen för. Många företag har lagts 11 juni 1982 ned, och det är, för att använda industriministerns egna ord, kärvt att vara småföretagare i den borgerliga åtstramningens Sverige. Åtgärder för de Den ökade efterfrågan på industriprodukter som blir följden av investe ringsprogrammet gör att kapaciteten i industrin kan utnyttjas bättre. Då ökar lönsamheten och intresset för och behovet av nya investeringar i indu Denna aktiva ekonomiska politik och näringspolitik är således det viktigaste inslaget i en socialdemokratisk småföretagspolitik. Utöver detta behövs det särskilda åtgärder för de små och medelstora företagens utveckling. De förslag som vi socialdemokrater har lagt fram är inriktade på utbildning, utvecklingsinsatser och exportfrämjande åtgärder. Konkret föreslår vi bl.a. ökade resurser till utvecklingsfonderna, ökade insatser för att hjälpa företagen att förbättra marknadsföringen, en försöksverksamhet med statliga handelshus för att effektivisera och underlätta de små och medelstora företagens exportansträngningar. Vi har också föreslagit ökade utbildningsinsatser för småföretagen. Herr talman! Våra förslag är åtgärder för att ta till vara och utveckla de små och medelstora företagens speciella förutsättningar. Dessa företag har, bl.a. genom sin stora flexibilitet och anpassningsbarhet, enligt min mening särskilt goda förutsättningar att bidra med mycket av det nyskapande som kommer att behövas under 1980-talet. Det kräver dock att samhället stöttar upp dem och är berett att aktivt bidra till att ta till vara företagens möjligheter. Jag sade att ett exempel är våra förslag om statliga handelshus. Det har erfarenhetsmässigt visat sig att små och medelstora företag med ganska måttliga insatser kan åstadkomma avsevärda framgångar i sina försäljningsansträngningar. De har dock ofta för små egna resurser för att kunna bygga upp en marknadsföring som gör det möjligt för dem att utnyttja alla sina försäljningsmöjligheter. Vi menar att det genom de statliga handelshusen skulle kunna skapas möjligheter att samordna resurserna. Dessutom kan företagen få tillgång till expertkunskaper som de som enskilda företag inte har råd att skaffa sig. Handelshusen skulle hjälpa till med exempelvis avtalsutformning, produktutformning, leveranstider, transportsamordning och mycket mer. Handelshusen är ett exempel på hur våra förslag har arbetats fram. De är avsedda att ge hjälp till självhjälp. Företagen får tillgång till service och kunskaper på områden där deras egna resurser inte räcker till. Genom denna hjälp kan de utveckla och expandera sin verksamhet på egen hand. Avsikten är således inte att ta över företagens egna funktioner — avsikten är att ge företagen möjlighet att själva utvecklas.

Vi har avvisat regeringens förslag om subventioner för bildandet av Tillväxtinvest, det är rätt. Skälet till vår negativa hållning är att ökade förutsättningar för placering av riskvilligt kapital i de små företagen skapas genom det avdrag med 70 96 av utdelningen som regeringen föreslagit och som vi accepterat. Vidare vet vi att det redan finns ett stort intresse bland både banker och försäkringsbolag för den här typen av verksamhet. Därför har vi funnit att det är onödigt och slösaktigt att gå in med ytterligare statliga subventioner. Och så tycker vi att man skall uppmuntra den verksamhet som redan finns på området, och därför har vi satsat just på det statliga företaget Svetab. Vi menar att det är naturligt att staten är med, men detta bör ske genom ett företag som redan finns etablerat. Vi vill betona att de pengar som vi föreslår för att utvidga Svetabs verksamhet på det här området inte är några subventionerade pengar, som Nils Åslings förslag innebär. Det är pengar som kommer att ge avkastning och som skall placeras i de små företagen på samma villkor som det privata Tillväxtinvest kommer att göra. På det sättet bidrar Svetab till den pluralism som Nils Åsling i andra sammanhang brukar hylla som en viktig princip. Jag vill avsluta där jag började: Det viktigaste för de små företagens utveckling är att vi snabbt får en omläggning av den ekonomiska politiken och näringspolitiken. Utan en sådan omläggning är övriga åtgärder för att hjälpa småföretagen föga meningsfulla. Vi socialdemokrater har lagt konkreta förslag som leder till ökade investeringar, ökad efterfrågan på företagens produkter. Genomförs våra förslag skapas en grund för en positiv industriell utveckling i vårt land. Det i sin tur skapar grunden även för de små och medelstora företagens utveckling och är en förutsättning för att de särskilda småföretagsinsatserna över huvud taget skall få någon effekt — att hjulen i det ekonomiska livet börjar snurra. Jag menar, herr talman, att industriministerns småföretagarproposition inte hjälper småföretagen. Ett ordflöde på ett stort antal sidor kan inte ersätta efterfrågan på företagens produkter. Industriministerns förslag ger inte småföretagen några fler order. Det är först när det blir ökad aktivitet i Sveriges ekonomi som småföretagarna dras med och kan expandera. Det största hotet mot landets småföretagare är regeringens ekonomiska politik och den näringspolitik som i dag förs i Sverige. Det inser nu också allt fler småföretagare. Man längtar efter en aktivitet som under de socialdemokratiska åren, då det var fart på byggandet och då vi investerade i det här landet. Åtstramningspolitiken har skadat många småföretag. Många har slagits ut. Och många småföretagare menar därför att det bästa för deras verksamhet vore en ekonomisk politik, en näringspolitik av den omfattning och art som socialdemokratin har föreslagit. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Jag ber att få gratulera Thage Peterson till en innovation som Fredagen den han har gjort. Han säger att man, dvs. småföretagarna, längtar efter en 11 juni 1982 socialdemokratisk politik. Jag blir rörd till tårar. Men jag undrar om inte Thage Peterson har missuppfattat stämningsläget bland småföretagarna. Jag Åtgärder för de har faktiskt inte märkt att de längtar efter löntagarfonder i varje fall. Låt mig ta upp den centrala frågeställningen i Thage Petersons anförande. Han säger att den ekonomiska politiken är det väsentliga, övriga åtgärder spelar mindre roll. Ja, det är riktigt. Den ekonomiska politiken är grunden för näringspolitiken. Det är först nu, när vi har en ekonomisk politik som fungerar i rätt riktning — en sänkt inflation, en förbättrad bytesbalans, sänkta räntor — som man kan få full effekt på näringspolitiken. Det är dock värt att notera att utan en ekonomisk politik av den karaktär som vi nu bedriver hade vi inte kunnat återerövra marknadsandelar på världsmarknaden, vi hade inte fått den ökade aktivitet i svenskt näringsliv som nu kommer och som också är basen för en ökad aktivitet i småföretagssektorn. Yttrandet att det spelar ingen roll vilken politik man för i övrigt är egentligen avslöjande. Den ekonomiska politiken måste gå hand i hand med en progressiv, framåtsyftande näringspolitik. Det är det som är det karakteristiska i den småföretagspolitik som vi har bedrivit under senare år. Socialdemokratin saknar helheten, vilket är ganska avslöjande. Man menar att det räcker med att bekämpa åtstramningspolitiken. Någonting annat behöver man inte ta till. Sedan säger Thage Peterson att investeringarna minskar, byggandet är lågt och den offentliga sektorn krymper. Ja, i arbetet med att anpassa konsumtionen till resurstillväxten är det ofrånkomligt att man sparar på sina håll. Men investeringarna har egentligen inte minskat. Investeringarna i maskiner och byggnader har minskat, men detta kompenseras av en betydande aktivitet när det gäller marknadsinsatser, forskning och utveckling. Ser man till helheten, har investeringsaktiviteten i svenskt näringsliv inte minskat. Det gäller även småföretagssektorn. Vad har då socialdemokratin för alternativ för att bemöta detta med de minskade investeringarna, det minskade byggandet och den offentliga sektorns åtstramning? Jo, man vill höja momsen och arbetsgivaravgifterna och införa en avgift till löntagarfonderna. Tror någon verkligen att det är botemedlet när det gäller att höja aktiviteten i de små företagen? Jag tror det definitivt inte. Till sist, herr talman, är jag spänd av förväntan att få höra Thage Petersons omdöme om löntagarfondernas betydelse för småindustrins utveckling.

Herr talman! Säga vad man vill om herr Åsling, men blyg är han inte. Utan att blinka står han här och skryter över den industripolitik som han för. Facit efter de sex borgerliga regeringsåren visar emellertid på ett ras i industriinvesteringarna med 30 26. I år väntas industriinvesteringarna, samtidigt som herr Åsling säger sig ha börjat skönja ljusare tider, rasa med ytterligare 143 15 Ze. På vilket utredningsinstitut eller på vilka uppgifter stöder industriministern sig, när han här påstår att investeringarna egentligen inte har minskat? Industriproduktionen minskar. Har inte industriministern upptäckt att arbetslösheten ökar och att 180 000 industrijobb har försvunnit under de år som industriministern har varit industriminister? Industrikapacitet som vi så väl behöver för att klara de ekonomiska problemen slås ut i en allt snabbare takt. I sina två framträdanden här i dag har industriministern inte sagt ett enda ord om hur regeringen vill rätta till denna utveckling. Jag tror dessutom, herr Åsling, att de småföretag som har gjort konkurs på grund av regeringens åtstramningspolitik nog inte hyllar herr Åslings småföretagspolitik särskilt mycket. Vad hjälper ett centrum för småföretagsutveckling, när företagen har slagits ut på grund av att ingen efterfrågar deras produkter? Hur många arbetslösa tror herr Åsling kan starta nya företag med utvidgad näringshjälp, när ingen efterfrågar nya produkter? Det är ju orderböckerna som avgör om man kan expandera. Efterfrågan måste stimuleras. Det är ju kunder som kan köpa och betala som småföretagen vill ha. Industriministern har i sin proposition redovisat inte mindre än 18 olika utredningar. Men de enda konkreta förslagen är de två som jag nu nämnde, nämligen ett centrum för småföretagsutveckling samt utvidgad näringshjälp, båda f.ö. utformade såsom försöksverksamheter. Till intet förpliktande ord finns dessutom. Men herr Åsling har också lyckats med följande helt obegripliga konststycke. Samtidigt som propositionen talar om vikten av en utökad utbildning, skärs resurserna ner. Utvecklingsfonderna får nya uppgifter, men resurserna skärs ner. Då är min fråga till industriministern: Hur många nya företag tror herr Åsling att det kan startas på det sättet? Ingår det i den borgerliga filosofin att nedskärningar ökar insatserna? I så fall är det något häpnadsväckande nytt som denna kammare har fått bevittna vid industriministerns framträdande här i kväll.

Herr talman! Det här skulle kunna bli ett uppfriskande gräl, men jag vet att kammaren har tidsnöd, och jag skall begränsa mig till två saker. När det gäller investeringarna vill jag säga att en mycket intressant, för att inte rent av säga intelligent utredning i Industrins utredningsinstitut har redovisat att marknadsinvesteringarna från svensk industri i stort sett kompenserar nedgången i investeringar i hårdvara, byggnader och maskiner, under senare år. Lägger man därtill den av OECD redovisade investeringsaktiviteten inom forskning och utveckling, kan man med fullt berättigande säga att nedgången i investeringar i byggnader och maskiner från svensk industris sida mer än väl kompenserats av marknadsinvesteringar och investeringar i forskning och utveckling under senare år. Det är intressant, därför att det är inom marknadsföring, forskning och utveckling som förnyelsen framför allt skall främjas i det här skedet, och det är inte minst inom de områdena som småföretagen har betydelsefulla uppgifter. Jag är alltså med fog och med stöd av den statistiken ganska optimistisk och Nr 175 förstår egentligen inte riktigt varför socialdemokratin till varje pris skall Fredagen den svartmåla, till varje pris skall negligera de betydande och lovvärda insatser = 11 juni 1982 som i dag sker i svenskt näringsliv och bland småföretagarna för att flytta fram positionerna. Ser man det internationellt, är det faktiskt så att Sverige i Åtgärder för de dag ökar sina marknadsandelar. Vi är på offensiven. Sedan till sist, herr talman! Ibland är tystnaden mera talande än många ord. Thage Peterson tog inte ordet löntagarfonder i sin mun.

Herr talman! I en tidigare debatt här i dag om mineralpolitiken lyckades jag förmå industriministern att till slut erkänna att gruvoch mineralnäringen inte var den glädjande industribransch som han så förnöjsamt sade i sitt första inlägg då. Kanske han i den här debatten också så småningom erkänner att allt inte är så bra i den svenska industrin. Nu uppträdde han igen så där väldigt förnöjsamt, och då frågar jag: Hur långt skall investeringarna behöva sjunka för att industriminister Åsling skall bli orolig? Hur mycket måste arbetslösheten öka innan industriministern blir orolig? Hur många tiotusentals ungdomar skall slås ut på arbetsmarknaden innan industriministern blir orolig? Hur många tiotusentals industrijobb skall behöva gå förlorade ytterligare innan industriminister Åsling blir orolig. Vi är på offensiven, säger industriministern. Det är en klen tröst till landets småföretagare, som i dag inte längtar efter något annat än att hjulen skall börja att snurra igen i svensk ekonomi. Småförtagen vill ha efterfrågan på industriprodukter. Därför har också småföretagarna tyckt att det är en tunn proposition. Möjligen kan industriministern f. n. få något erkännande av någon propagandaapparat, men herr Åsling borde ha blivit tillräckligt bränd av att hamna i tvivelaktigt sällskap. Jag hävdar att löntagarfonderna är positiva också för de små företagen. Det är nämligen en förutsättning för ökade investeringar i industrin att efterfrågan på industriprodukter ökar. Det åstadkommer man inte genom den politik som nu bedrivs i vårt land. Införandet av karensdagar och en minskad arbetslöshetsersättning försämrar förutsättningarna för avtalsrörelsen i höst och hotar arbetsfreden. Men det förefaller inte bekymra landets industriminister. Attackerna mot tryggheten görs samtidigt som arbetslösheten ökar och reallönerna minskar. Under dessa förutsättningar kommer inte löntagarna att acceptera de ökade vinster inom det svenska näringslivet som vi så väl behöver. Om ökade vinster accepteras, måste vi också föra en rättvis politik som utjämnar klyftor i stället för att skapa nya. På samma sätt måste vi ta bort orättvisor och inte skapa nya. Därför kommer löntagarna att kräva insyn och inflytande över hur de ökade vinsterna används. Det kommer i så fall att betyda en utveckling för svenskt näringsliv, för små och medelstora företag. Men det är detta samband som industriministern har så svårt att se, när vi diskuterar småföretagen.
Herr talman! När jag säger att tillfrisknandet i svensk ekonomi är på god väg, stöder jag mig på de fakta som envar kan förvissa sig om — minskad inflation, förbättrad bytesoch handelsbalans samt en stabil valutaställning. Också en rad andra komponenter garanterar att vi är på väg mot en stabil ekonomisk situtation. Jag skulle naturligtvis önska att jag kunde erbjuda alla svenska män och kvinnor arbete. Internationellt sett har vi dock en låg arbetslöshet, en tredjedel av den som gäller för genomsnittet i den gemensamma marknaden, som naturligtvis avspeglar den internationella marknaden och dess ekonomiska situation. Om man vill bekämpa arbetslösheten, vilket är vårt mål, måste man rimligen bygga denna strävan på en sund ekonomisk bas och en stabilitet i ekonomin som gör att tillväxten i småföretagen och näringslivet över huvud taget kan garanteras. Det åstadkommer man inte, Thage Peterson, genom höjd moms, höjda arbetsgivaravgifter eller införande av ett löntagarfondssystem som i sina grundprinciper svär mot grundläggande demokratiska principer under alla förhållanden. Det, kan jag försäkra Thage Peterson, har lagt sin kalla hand över många småföretagares investeringsplanering. Jag tror att vi på den väg vi nu företräder, med en ekonomisk politik som visar sig ge resultat och med en företagspolitik som tar hänsyn till de små företagens särart och speciella problem, bäst löser våra arbetslöshetsproblem samt skapar den tillväxt som innebär ökad sysselsättning.

Herr talman! Vi behandlar just nu de mindre och medelstora företagens problem, som har uppmärksammats länge. Inte minst ett valår ägnas de intresse, då alla partier talar mycket väl om denna kategori av företag. Jag vill först säga att den företagaranda som från senare delen av 1800-talet byggt upp vårt välstånd inte är någonting som uppstått ur tomma intet. Det är en naturlig följd av enskilda människors vilja att satsa och ta initiativ och av samhällets inställning att inte motarbeta sådana initiativ och satsningar. Bara inom industrin har under efterkrigstiden 300 000 jobb skapats genom nyföretagande. Hälften av alla företag som i dag finns inom olika branscher har startats under denna period. Låt mig sedan slå fast att denna utveckling inte hade varit möjlig i en annan ekonomi än marknadsekonomin! Endast om människor ges möjlighet att i full frihet, utan hindrande byråkrati, visa vad de kan prestera och omsätta sina idéer i praktiken, kan man få till stånd ett omfattande nyföretagande. Detta har också varit lätt avläsbart. Först nu börjar nyföretagandet åter ta ordentlig fart efter en nedgångsperiod under mitten av 1970-talet. Orsaken till denna nedgång står delvis att finna i ökad byråkrati. Jag vill erinra om att vi då upplevde ett lagstiftningsoch regleringsraseri utan like. Facit för företagaren var en ny lag var tjugosjätte timme. Vidare hade vi under denna Nr 175 tid en kostnadsexplosion, som ökade kostnaderna per producerad enhet med Fredagen den 55 70 jämfört med en ökning i våra viktigaste konkurrentländer på 32 70. 11 juni 1982 Resultatet blev att svensk exportindustri under åren 1974-1977 tappade 20 20 av sina marknadsandelar. Åtgärder för de Jag vill fråga Thage Peterson: Är det detta ni menar när ni talar om ett små och medelstoföretagsvänligt klimat? — Thage Peterson tog det ordet i sin mun. Skapade ra företagen den politik som då drevs ett företagsvänligt klimat? Från moderata samlingspartiets sida upplever vi starkt att de åtgärder som måste vidtas för att stimulera småföretagen till offensiva insatser också måste inriktas på småföretagarna själva. Vi kan helt kort konstatera att det är två fördelar som egenföretagarna upplever i förhållande till att vara anställd. För det första: Friheten att handla självständigt och genomföra egna idéer. För det andra: Den ekonomiska belöningen. Företagarna reagerar både ekonomiskt och känslomässigt. Finner man att friheten är alltför starkt kringskuren, stoppar man de offensiva satsningarna. Men här talas inte om generalstrejker och demonstrationer, utan i stället handlar man i tyst protest. Utan framtidstro minskar expansionslust och nysatsningar. Det är detta sistnämnda som socialdemokraterna tycks ha så svårt att begripa. Er motion om småföretagen andas visserligen välvilja mot småföretagen, men tyvärr ingen förståelse för småföretagaren och hans existensvillkor. Det enda ni egentligen är villiga att satsa på småföretagen är mer planering och mer byråkrati. Vi hörde nyss Thage Peterson plädera för statliga handelshus. Ni talar om etableringskontroll, höjda arbetsgivaravgifter, höjd förmögenhetsskatt osv. Tror Thage Peterson verkligen att småföretagarna uppskattar en sådan politik? Tror ni verkligen att de betecknar den politiken som småföretagarvänlig? Jag tror inte det. Jag kan inte heller förstå ert tal om att en ändring av inriktningen av den allmänna ekonomiska politiken är den nödvändigaste insatsen för de mindre företagen. Där föreslår ni ju en stark satsning på en selektiv näringspolitik. Men en selektiv näringspolitik är inte till nytta för småföretagen, tvärtom. Den utgör, vill jag påstå, i stället ett hot mot dessa företag. Det faller nämligen på sin egen orimlighet att tusentals småföretagare skulle kunna förhandla med regeringen om individuella subventioner. I stället blir resultatet att storföretagen på förhandlingsekonomiska och ibland outgrundliga vägar främst kommer i fråga för detta stöd. Det har vi kunnat konstatera, inte minst i vårt arbete i näringsutskottet. Med oro har jag också tagit del av tankarna om etableringskontroll i vissa branscher. Etableringskontroll är ju inget annat än ökad byråkrati och försök att förhindra nya affärsoch produktidéer. Ni lever väl ändå inte kvar i den föreställningen att vi politiker bättre än enskilda konsumenter kan avgöra vilka varor och tjänster konsumenterna vill ha? Jag vill också ha ett klart besked på den punkten från en socialdemokraternas talesman. Typiskt för socialdemokraternas inställning till de mindre företagen är 147 också behandlingen av underleverantörsfrågan. Det är naturligtvis inte på det sättet att de svenska storföretagen av ren ovilja bytte till utländska underleverantörer under 1970-talet. Orsaken är självfallet den kostnadsexplosion vi upplevde här i landet under mitten av 1970-talet samt den ständigt ökande byråkrati som ålades företagare genom 1970-talets lagstiftningsraseri. Låg soliditet och ökad byråkrati är två dåliga förutsättningar för att de svenska småföretagen skall kunna återta förlorade marknader som underleverantörer. Småföretagspropositionen nämndes av industriministern, och jag beklagar att han har gått härifrån. Thage Peterson säger att det är en tunn proposition. Det är klart att vi också hade velat ha den fylligare, och det är en hel del som vi inte har fått igenom som vi fortfarande efterlyser. Men jag vill också säga, att under hela den socialdemokratiska regeringstiden framlades det inte en enda samlad proposition till förmån för de svenska småföretagen. Ni kan alltså inte tala så väldigt högt i den frågan. Vi har nu i alla fall fått den andra småföretagspropositionen, och där finns trots allt en hel del förslag som leder till en positiv utveckling för såväl småföretagen som småföretagaren. Jag vill i detta sammanhang nämna förordningen om obligatorisk samrådsskyldighet för myndigheter med näringslivet innan nya uppgiftsskyldigheter åläggs företagen. Vi har en reduktion av dubbelbeskattningen, ökad satsning på sparande i familjeföretags aktier, som har blivit en stor succé, samt inte minst den tidigare förändringen av lagen om anställningsskydd. Från vårt partis sida hade vi gärna sett, som jag nyss sade, att ytterligare åtgärder vidtagits såväl på förmögenhetsskatteområdet som när det gäller lagen om anställningsskydd. Som positiv måste vi också betrakta satsningen på en tvåårig försöksverksamhet med ett centrum för småföretagsutveckling i Växjö. Behovet av forskning på småföretagsområdet är stort, och det gör att vi bör kunna få väsentliga bidrag till åtgärder som ytterligare kan medverka till positiva reformer för småföretagarna. Jag vill till sist helt kort kommentera några reservationer. I reservation nr 5 tillstyrker vi moderater industriministerns förslag om en indragning av medlen för företagsinriktad utbildning. Det handlar om 10 milj.kr. för 1981/82. Detta innebär inte att vi finner en satsning på utbildning mindre väsentlig. Vi finner emellertid att medel för ifrågavarande ändamål kan avsättas inom ramen för redan tillgängliga resurser, just till förmån för stimulansinsatser för utbildning i småföretagen. Inom utvecklingsfondernas totala medelsram kan utbildningsverksamheten tilldelas i stort sett oförändrade resurser. Jag vill också kommentera vikten av att utskottsmajoritetens linje vinner gehör hos de politiska partierna när det gäller den socialdemokratiska reservationen 7 angående de regionala utvecklingsfondernas styrelser. För att fonderna skall få bästa möjliga resursanvändning behövs det folk med erfarenhet från näringslivet. Det är mycket viktigt. Jag tror att de regionala partiorganisationerna måste se till att lämpliga personer nomineras för sådana här uppdrag. Nr 175 I den moderata reservationen nr 9 behandlas frågor kring utvecklingsfon Fredagen den dernas finansieringsverksamhet. Visserligen framhålls i propositionen att 11 juni 1982 regeringen anser att det starkare än hittills bör betonas att fondernas kreditgivning utgör ett komplement till det ordinarie bankväsendet. Från Åtgärder för de moderat sida menar vi emellertid att det är på sin plats med en ytterligare markering av att en ökande andel av kreditgivningen skall ske via banker och andra affärsmässiga kreditinstitut. De regionala utvecklingsfondernas arbetsuppgifter bör därför ändras till att i ökad utsträckning gälla förmedling och samordning av krediter. Utvecklingsfonderna bör således i första hand förmedla kreditgarantier. I andra hand bör utvecklingskapital kunna lämnas för att finansiera väl avgränsade projekt som har till syfte att utveckla ett företag och som är förenade med betydande risktagande. Moderata samlingspartiets syn på samhällets insatser kontra enskilda sådana återkommer i reservation nr 14, där vi vill markera vår otillfredsställelse med att ytterligare statliga medel nu skall behöva tillskjutas för att täcka förlusten i Regioninvest i Norr AB. I stället bör enligt vår mening verksamheten utvärderas och regeringen återkomma till riksdagen med en rapport, när resultatet av denna utvärdering föreligger. Detsamma gäller de regionala investmentbolagens verksamhet och medelsanvändning. Regeringen får avgöra om den nyss förordade utredningen om Regioninvest kan omfatta denna utvärdering. Herr talman! Sist och slutligen skulle jag vilja säga — i direkt anslutning till industriministerns fråga till Thage Peterson om löntagarfonderna, de kollektiva fackföreningsfonderna — att den absolut viktigaste reformen för de mindre och medelstora företagen är ett nej till löntagarfonder. Den reformen kostar inte heller några pengar. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de moderata reservationerna nr 5, 9 och 14 samt i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Med nöje skall jag sticka hål på en mytbildning som moderaterna försöker skapa. Eftersom herr Hovhammar har vidarebefordrat den till riksdagsprotokollet, skall jag säga några ord om den. Moderaterna och herr Hovhammar pratar sig gärna varma för ett fritt näringsliv med minskad statlig inblandning och med mindre byråkrati och krångel. Jag vill då bara göra det konstaterandet, att moderaterna inte alls ansträngde sig för att leva upp till detta under den tid de satt i regeringen. I stället för ett minskat förmynderi blev det ett ökat. De införde fler nya lagar, förordningar, författningar och föreskrifter än någonsin tidigare — det finns statistik som visar detta. De bromsade inte centralbyråkratins tillväxt så som de ville göra. I stället ökade de den kraftigt under sin tid i regeringen — det finns statistik också över detta. Näringslivet kringgärdades dessutom av fler 149 regler under moderaternas tid i regeringen. Kreditregleringen förlängdes, valutaregleringen förlängdes och prisregleringen användes mer än under tidigare år. Därför är det utomordentligt oförsiktigt av herr Hovhammar att gå upp i riksdagens talarstol och säga att dessa ting frodades främst under den socialdemokratiska regeringens tid. Det var med moderaterna i regeringen som allt detta förstärktes, och jag tror att herr Hovhammar gör klokt i att innan han håller nästa valanförande kontrollera hur det verkligen förhåller sig. Oss kronobergare emellan och som ett personligt budskap till herr Hovhammar vill jag också säga att herr Hovhammar skall sluta upp att underskatta småföretagarna. Vi har verkligen många duktiga småföretagare, även om många av dem bara har genomgått 6-årig folkskola. De klarar sina småföretag och kontakten med sina anställda bäst om inte moderaterna lägger sig i deras arbete, och utan att Företagarförbundet skickar ut mallar och hetsar upp småföretagarna gentemot deras anställda. Det är ord som ordföranden i Småföretagarförbundet kanske borde besinna och betänka. Eller är det konfrontation och motsättningar han i första hand är ute efter?

Herr talman! Jag har nyss konstaterat att under den socialdemokratiska tiden ökade byråkratin, och vi fick en lag var tjugosjätte timme. Vi hade också en kostnadsexplosion. Det är denna som har bidragit till att många svenska företag, inte minst de mindre, har gått över styr. Thage Peterson sade tidigare i dag att det råder en alltför dålig efterfrågan på varor här i landet. Det är möjligt att så är fallet. Men det är vårt höga kostnadsläge som är den främsta orsaken till vår minskade konkurrenskraft och till att allt fler företag slås ut, Thage Peterson, och till att arbetslösheten ökar. Om vi skall klara oss ur denna bombexplosion måste vårt relativa kostnadsläge förbättras i förhållande till omvärlden, och det gör det inte genom de nya pålagor som ni förordar, nya löneskatter och annat i en aldrig sinande ström. Jag vill bara konstatera att när det gäller småföretagarna tror jag att jag har ganska goda kontakter med dessa. Jag är ordförande i en småföretagarorganisation — Företagarförbundet — med ca 30 000 medlemmar. Jag kan försäkra Thage Peterson, att om han går ut och talar med småföretagarna får han inte speciellt stor respons för de synpunkter han framfört och den näringspolitik han har företrätt här i dag. Det hjälper inte att några månader före valet bjuda småföretagarna på samkväm med kaffe och kakor. Det är i och för sig bra, men jag tror inte att det är tillräckligt.